Fru talman! Låt mig först säga att frågor som anknyter till oljeskador självfallet är av väldigt stort intresse särskilt för människorna i kustområdena och skärgårdsområdena. Naturligtvis engagerar dessa frågor även oerhört många andra människor, både i vårt land och i andra länder. Storleken av frågan som sådan kan sägas och måste sägas vara betydande. Karl-Erik Svartberg har ställt många frågor. Först vill jag emellertid erinra om att det i alla frågor som kräver både nordiskt och internationellt samarbete tar synnerligen lång tid att komma fram till ett resultat. Vi kan se att det måste komma att ta lång tid att få många av de aktuella frågor som väckts och som gäller förändringar i lagstiftningen etc. förankrade och förverkligade. Vad gäller Karl-Erik Svartbergs fråga om oljeutsläppen och den inverkan som oljeplattformarna har i Nordsjön vill jag bara erinra om att oljeskydds kommittén självfallet hade att överväga också den problematiken. Jag vill utan att ge någon direkt detaljbeskrivning av vad det är fråga om säga, att allt detta givetvis kommer att prövas i det fortsatta nordiska samarbetet. I övrigt haroljeskyddsarbetet, som jag sade, också en internationell anknytning. Det är naturligtvis viktigt att det finns go i detta arbete, men det gäller också att få med de andra berörda staterna. Karl-Erik Svartberg ställde vidare frågan varför inte försöksverksamheten på partikelmärkningsområdet fick fortsätta. Jag vill bara erinra om att vi inte ensidigt beslöt om tidsbegränsningen, utan att det var fråga om en överenskommelse med andra länder. När det gäller frågor som har med sanktioner att göra vill jag bara erinra om att redan den nya lagstiftningen ger större möjligheter att beivra de åtgärder det gäller. Vi räknar med att den utredning som nu pågår i aktuellt departement skall vara klar i juli i år. Den utredningens förslag och bedömningar torde enligt mitt sätt att se komma att leda till förslag om hårdare sanktioner. I fråga om bekämpningsverksamheten förekommer det en stark satsning också på forskning och utveckling. Jag vill bara erinra om att Styrelsen för teknisk utveckling har fått i uppgift att i ett femårsprogram belysa och lägga fram förslag i dessa frågor och att det programmet beräknas komma att kosta 30 milj.kr. under denna tidsperiod.

Propositionen kommer, som jag har redovisat i mitt svar tidigare, snart att föreläggas riksdagen. När det gäller partikelmärkningen vill jag bara säga att ytterligare insatser har gjorts från svensk sida och att regeringen kommer att ta ställning till denna fråga när partikelmärkningsutredningen har lagt fram sitt betänkande, som kan väntas redan om någon vecka. Det skulle självfallet vara intressant att ytterligare belysa många andra frågor som Karl-Erik Svartberg har tagit upp här.

Fru talman! Jag är glad att jag kan notera att kommunministern är så klar över betydelsen av de här frågorna. Det är ju på det sättet — vi är medvetna om detta — att så länge vi transporterar olja måste vi ta med i beräkningen att det kan inträffa olyckor. Och bara de utsläpp som sker genom olyckshändelser ger oss problem nog att kämpa med. Därför är det så viktigt att vi kommer till rätta med de avsiktliga utsläppen. Det är där vi måste sätta in de största krafterna, utöver naturligtvis att vi förbättrar säkerheten till sjöss genom bättre fartyg, bättre farleder och allt sådant. När jag frågar varför allting behöver ta sådan tid, syftar jag naturligtvis inte på överenskommelser med våra nordiska grannar eller på andra internationella överenskommelser, för där är jag medveten om att det tar tid.

Kommunministern har i svaret sagt att vi är pådrivande här i Sverige. Ja, det skall vi vara, därför att vi har upptäckt vad de här problemen för med sig. Det är glädjande ifall det kommer ett förslag om ökade sanktioner i juli. Då hoppas jag också att det snabbt läggs fram ett regeringsförslag, så att vi kan komma till rätta med problemen. Låt mig sedan ta upp den verksamhet som STU -— Styrelsen för teknisk utveckling — är inne på. Det är många intressanta projekt på gång. Jag har bara stött på några av dem som samarbetar med STU, och de framför den bestämda uppfattningen att det är svårt här i Sverige att få bekämpningsmateriel, utrustning osv. utprovade. Det är där jag skulle vilja att man fick till stånd ett bättre samarbete mellan STU, kustbevakningen och andra intressenter, så att man fick en direkt utprovning av materielen. En sådan utprovning är lika viktig som det jag pekade på förut, att iman skall öva bekämpningsorganisationen så att den fungerar, när nästa oljepåslag kommer — för att det kommer, det vet vi. Det är alltså bara fråga om när det kommer.

Fru talman! Det är väl tyvärr så, som Karl-Erik Svartberg sade, att vi inte, hur effektiv vi än gör en tillsynsorganisation, kan räkna med att det aldrig någon gång kommer att hända någon olycka. Trots alla åtgärder för att förebygga olyckor måste vi självfallet til syvende og sidst ha en bra beredskap. Beträffande beredskapen är ju de praktiska övningarna mycket viktiga. Det gäller att få det hela att fungera och att snabbt ”komma till skott”. Jag vill bara erinra om att vi i den delen har årliga samövningar i de nordiska länderna. Mycket snart — jag tror det har träffats överenskommelse om det denna vecka — skall en ledningsövning mellan strandstaterna runt Nordsjön äga rum för att effektivisera utryckningen och åtgärdsinriktningen. Därutöver är syftet med övningen givetvis att snabbt få i gång ett samarbete över gränserna. När det gäller bemanningsutredningen och dess förslag kommer övervägandena i anslutning därtill att finnas med i propositionen. För min del var jag mycket tilltalad av grundtanken i utredningens betänkande, nämligen att man utöver en effektivisering skulle få en så bra samordning att man i den skulle kunna involvera de regionalpolitiska aspekter som kunde vara angelägna. Jag menar att även om åtgärdsansvaret ligger hos olika departement och olika myndigheter är det självklart att vi måste ha en mycket bra samordning i totalperspektivet. Jag har redovisat de insatser som har gjorts och de förstärkningar som har skett genom ökade anslag till den tekniska utrustningen. Ytterligare sådana förstärkningar kommer att föreslås i den proposition som skall framläggas. I detta sammanhang vill jag också gärna poängtera att svensk teknisk kunnighet är internationellt erkänd. Vi har fått förfrågningar från länder ute i världen om hjälp i deras utvecklingsarbete. Jag tror att det är en mycket viktig sak att poängtera också i den här debatten.

Fru talman! Det var bra att kommunministern tog upp samarbetet med Styrelsen för teknisk utveckling och de insatser som görs för att ta fram bekämpningsutrustning. Jag har precis samma uppfattning därvidlag som kommunministern — att vi ligger mycket långt framme när det gäller den tekniska utvecklingen på detta område. Det är alltså viktigt att vi här hemma tar till vara de utvecklingsmöjligheter som finns, så att de kan skapa jobb här i Sverige och metoderna inte säljs till utlandet därför att det är svårt att få dem utprovade osv. Jag gläder mig åt betänkandet om bemanningen av våra kuster. Jag delar kommunministerns uppfattning att det är ett utmärkt förslag att man skall väga samman olika faktorer och inte se ensidigt till besparingar i en sektor utan i stället se samhällsekonomiskt och regionalpolitiskt på problemet. Det gläder mig att detta kommer med redan i den här propositionen. Jag vill avslutningsvis än en gång tacka för svaret och uttrycka förhoppningen att denna proposition verkligen skall ge oss litet mer än det som redovisats för oss tidigare. Det ligger nämligen ett tryck från folk ute i kustbandet på alla politiker — inte bara på regeringen — att det måste hända någonting på detta område. Jag hoppas verkligen att det inte skall bli någon partipolitisk träta om det förslag regeringen lägger fram, utan att detta är så brett och allomfattande att vi kan ställa upp bakom det. Att det sedan kan behöva kompletteras på en eller annan punkt är inget större problem — det skall vi i så fall hjälpas åt med.

Herr talman! Arne Nygren har frågat statsministern om han är beredd att redovisa vilka initiativ som regeringen avser att vidta med anledning av dels avslöjandena om omfattningen av skatteflykt och skattefiffel, dels de förslag på åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten som de senaste åren lämnats till regeringen och i riksdagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Tommy Franzén har frågat mig om regeringen avser att komma med förslag om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten och vilken inriktning dessa förslag i så fall kommer att ges. Eftersom interpellationen och frågan gäller samma ämne, besvarar jag dem i ett sammanhang. Sedan några år tillbaka pågår ett intensivt arbete för att komma till rätta med skatteflykten och den ekonomiska brottsligheten. En rad genomgripande åtgärder har redan genomförts både för att effektivera och förstärka de berörda myndigheternas organisation och för att förbättra lagstiftningen på området. På det organisatoriska området märks bl.a. omläggningen av taxeringen i första instans och uppbyggnaden av särskilda rotlar inom polisen för ekonomiska brott, s.k. eko-rotlar. På lagstiftningssidan kan nämnas lagen mot skatteflykt samt reformerna angående betalningssäkring och konkurskarantän. Den intensiva satsningen på åtgärder mot skatteflykten och den ekonomiska brottsligheten kommer att fortsätta. Inom den närmaste tiden kommer sålunda flera viktiga initiativ från regeringens sida, och jag vill här peka på följande. Skattekontrollen kommer att förbättras. Bl. a. förbereds inom budgetdepartementet en lagstiftning mot s.k. grå arbetskraft. En lagrådsremiss med förslag till förbättrad kontroll och uppbörd i samband med entreprenader och liknande verksamhet bör kunna läggas fram under våren. Jag vill också nämna att inom budgetdepartementet övervägs särskilda åtgärder för att få en effektiv skattekontroll av sådana entreprenadföretag som anlitas av myndigheterna. Ett av flera tänkbara system för sådan kontroll har sedan en tid prövats på försök av Stockholms kommun i samarbete med kronofogdemyndigheten i Stockholms distrikt. Regeringen kommer under våren också att föreslå förbättringar av kontrollen av mervärdeskatt, bl.a. vid registrering av skattskyldiga. Vidare övervägs skärpningar av taxeringskontrollen i fråga om räntebetalningarna och utlandstransaktionerna. Till grund för övervägandena på dessa områden ligger promemorior från riksskatteverket och brottsförebyggande rådet. Uppbörden och indrivningen av skatter och avgifter kommer också att effektiveras och förbättras. Till att börja med är en lagrådsremiss med förslag till en lag om indrivningspreskription av skatter, avgifter och tullar att vänta under våren. Bl. a. övervägs bestämmelser som innebär att preskriptionstiden kan förlängas om den betalningsskyldige på olika sätt saboterar indrivningen, t.ex. genom att hålla sig undan utomlands. Jag räknar vidare med att under innevarande år kunna lägga fram ett förslag om en allmän rätt för staten att vid återbetalning av skatter och avgifter räkna av de fordringar som staten kan ha på mottagaren. I fråga om skatteindrivningen vill jag också erinra om att regeringen i proposition 1980/81:8 har föreslagit en ny utsökningsbalk, som skall ersätta de nuvarande delvis ålderdomliga lagarna på området. Utsökningsbalken föreslås bli tillämplig även vid indrivning av skatter och allmänna avgifter och förutsätts göra indrivningsförfarandet mera effektivt. Vidare tillsätts i dagarna en kommitté som skall arbeta för att ytterligare förenkla och förstärka indrivningen av skatter och avgifter. Bl. a. skall ett förslag utarbetas om kronofogdemyndigheternas tillgång till information från olika myndigheters ADB-register. Även restavgiftssystemet skall ses över av kommittén. Utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt och redovisas i etapper med början vid halvårsskiftet detta år. Även utanför skatteoch avgiftsområdet fortsätter kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Bl. a. skärps miljöskyddslagstiftningen genom införandet av särskilda avgifter som kan drabba företag vid överträdelser av lagen. Vidare föreslås straffbestämmelser för miljöbrott bli införda i brottsbalken. Propositioner i dessa ämnen läggs fram inom kort. Inom justitiedepartementet förbereds också en mera generell lagstiftning om ekonomiska sanktioner mot företag i vars verksamhet det har begåtts brott som lett till obehöriga vinster. Vidare övervägs förslag från brottsförebyggande rådet om likvidationsförfarandet enligt aktiebolagslagen och om advokatverksamheten. Jag vill slutligen erinra om förslagen i budgetpropositionen om ökade resurser till de brottsbekämpande myndigheterna. Polisen får ytterligare fyra nya s.k. eko-rotlar. De tre största länsstyrelserna får ökade resurser för mervärdeskattekontrollen. Kronofogdemyndigheterna tillförs ekonomisk sakkunskap främst för att bedöma mera komplicerade indrivningsfall och för att effektivera indrivningen av skatter och avgifter. Dessutom får kronofogdemyndigheterna i de tre största städerna särskilda medel för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Riksskatteverket får medel för att förstärka verkets möjligheter att aktivt bistå kronofogdemyndigheterna i svårutredda indrivningsfall.

Herr talman! I dag är det en vecka kvar tills årets på heder och samvete nedtecknade självdeklarationer skall vara inlämnade. Nu står taxeringsnämnder, taxeringsintendenter, revisorer och andra beredda att starta ett omfattande granskningsoch kontrollarbete. Minsta lilla inkomstuppgift och avdragsyrkande kommer att kontrolleras. Under större delen av året kommer samhällets inkomstoch avdragsgranskare att vara upptagna med att studera önskemål från olika arbetargrupper om avdragsrätt för arbetskläder, pendlarnas uppgifter om körsträckor till och från arbetet, anställdas förmåner i form av matkuponger och liknande. Samtidigt med detta pågår i vårt samhälle en gigantisk skattesvindel och ett omfattande skattefifflande — nästan utan kontroll. Det är en ekonomisk brottslighet av enorm omfattning. Spekulativa nolltaxerare, fastighetsfifflare och sluga konkurssvindlare kan arbeta vidare. De känner säkert ingen stor oro. Samhällets kontrollapparat och lagens arm räcker inte till dessa människor. De har lärt sig att ta vara på svagheterna i vår lagstiftning och bristerna i kontrollfunktionen. Ungefär samtidigt som inkomstuppgifterna för 1980 började dimpa ned i våra brevlådor i januari månad i år, kunde Aftonbladet och Sveriges Radio i mycket uppmärksammade artiklar och intervjuer avslöja dagsläget för den ekonomiska brottsligheten i vårt land. Budgetministern och vi andra kunde läsa om hur smarta fifflare snuvade samhället på miljardbelopp i undanhållna skatter, hur skattesmitarna lever i lyx, och vi fick lyssna till uppgifter om hur de som skall angripa dessa brottslingar saknar resurser, om brister i vår lagstiftning m.m. Vi kunde läsa att skattesmitarna undanhåller samhället skatteinkomster i storleksordningen 7,5 miljarder kronor. Vi fick veta att den ekonomiska brottsligheten i stort beräknas omsätta ca 40 miljarder kronor årligen i Sverige. Det är tio gånger så mycket som det som ingår i varje av regeringen med stor möda hopsnickrat åtstramningspaket — för att göra en jämförelse som regeringsledamöter förstår. Avslöjandena i Aftonbladet och i radions intervjuserie om den ekonomiska brottsligheten skakade om svenska folket ordentligt. Man frågade: Hur kan detta vara möjligt? Vad gör samhället mot dessa svindlare? Det var i avsikt att få svar på dessa frågor som jag ställde min interpellation tillstatsminister Fälldin. Jag trodde att han skulle bedöma denna fråga som så allvarlig att han ville för riksdagen redovisa hur regeringen tänker angripa den, att han ville ge ett samlat besked från alla departement som berörs: ekonomidepartementet, budgetdepartementet, bostadsdepartementet, industridepartementet, jordbruksdepartementet, handelsdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet m.fl. Men statsministern ville inte vara svarande. Han överlät till budgetministern att klara uppgiften. Jag har fått ett ordrikt svar, men det är bedrövligt till innehållet. Trots detta vill jag tacka statsrådet Wirtén för svaret, som han fått den otacksamma uppgiften att meddela. Svaret är garnerat med många förstärkande ord. Låt mig ge några exempel: ”En rad genomgripande åtgärder”, ”ett intensivt arbete”, ”flera viktiga initiativ”, ”den intensiva satsningen”, osv. Man tänker osökt på den berömda talaranvisningen: När argumentationen är svag, höj rösten! På tolv rader i förlagan till sitt svar redovisar budgetministern vad regeringen hitintills har gjort för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Ett exempel på en s.k. genomgripande åtgärd är att man inrättat särskilda enheter inom polisen, de s.k. eko-rotlarna. Visst kan de vara bra, men inte är det särskilt imponerande att man har avdelat hundratalet av våra 16000 polismän för arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Statsrådet hänvisar vidare till lagen mot skatteflykt som ett bevis för att regeringen gjort vad han kallar intensiva satsningar. Men statsrådet glömmer tala om att den lagen hade kunnat genomföras redan för fyra fem år sedan. Den låg nämligen långt framme vid regeringsskiftet 1976, men då hamnade den i regeringens beryktade långbänk, och där låg den fram till 1980, när den serverades i ett något urvattnat skick. Jag nöjer mig med dessa kommentarer till redovisningen av vad regeringen har gjort. Det som saknas i svaret är en uppgift om hur många socialdemokratiska krav på åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten som moderater, folkpartister och centerpartister har röstat ned här i kammaren sedan 1976. De kan räknas i många tiotal. Och inom kort får de borgerliga nya chanser att säga nej, nej och åter nej. Då skall nämligen socialdemokraternas stora partimotion från i fjol om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten behandlas här i kammaren. Det är inte brist på förslag till åtgärder som varit regeringens problem. Det är brist på vilja till handling. Nu redovisar budgetministern att man i regeringen förbereder en del åtgärder, att man tänker utreda en del åtgärder osv. Det är sannerligen ingen imponerande redogörelse. Jag skall helt kort kommentera bara en av de tänkta åtgärderna. Budgetministern säger att en lagstiftning mot den grå arbetskraften förbereds i regeringen. Men statsrådet glömmer tala om att även den frågan har legat i Thorbjörn Fälldins långbänk sedan 1976, då det fanns ett förslag som plockades undan av den borgerliga regeringen. Brottsförebyggande rådet har alltsedan 1978 levererat förslag på åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten till regeringen. Bortsett från en och annan moderat reservation har det i stort sett varit enighet om förslagen i den politiskt sammansatta styrgruppen i BRÅ. Men i regeringen tycks det inte alltid ha varit majoritet för att låta BRÅ-förslagen bli regeringsförslag. Jag skall nämna ett par exempel. Det ena gäller förslaget att förstärka aktiebolagslagen. Förslaget syftade till att ge samhället större möjligheter att på ett tidigt stadium gå in och förhindra ekonomisk brottslighet i företag på väg mot konkurs. Det förslaget stoppades i regeringen. Likaså tycks ett förslag om förtur i skattedomstolarna ha blivit stoppat. Förslaget innebar en möjlighet att påskynda mål där det fanns misstankar om skattebrott. Ett tredje exempel: BRÅ föreslog en ökning av samhällsinsynen i vad avser revisorers och advokaters skötsel av sin disciplinära verksamhet. Detta var tydligen en så känslig fråga att den stoppades undan i någon skrivbordslåda. Jag kunde fortsätta uppräkningen av BRÅ-förslag som stoppats. Man frågar sig varför detta har skett. Det vore intressant att på den punkten få ett besked av budgetministern. Jag är övertygad om att det i de djupa folkleden i dag finns en stark, snabbt växande opinion mot Fiffelsverige -— mot den omfattande ekonomiska brottsligheten. Men någon motsvarande vilja inom regeringen att ta itu med problemen märker man inte. När något förslag blir kontroversiellt läggs det åt sidan.

om igen, trots miljonskulder till samhället och till löntagarna? Jag är medveten om att detta inte är frågor enbart för budgetdepartementet. Det är frågor som rör regeringspolitiken i stort och som statsmininstern borde ha varit här och svarat på. Det har sagts att lagars främsta uppgift är att vara moralbildande. Men dagens brist på samhällsinsatser mot nolltaxerare, fastighetsskojare, konkurssvindlare, skattesmitare och andra kommer att leda till en upplösning av rättsmedvetande och moral, som kan bli förödande för vårt samhälle. Inom kort kommer såväl Landsorganisationen som socialdemokratiska partiet att presentera förslag till nya kriminalpolitiska program för 1980 talet. Båda programmen domineras starkt av förslag till åtgärder mot ekonomisk brottslighet, och i båda programmen prioriteras samhällsinsatser mot denna brottslighet. Även på många andra håll reses nu krav på effektiva åtgärder, krav på t.ex. strängare straff för brott mot arbetskraften. I dag kan dett.o.m. vara ekonomiskt lönsamt att begå brott på exempelvis arbetsmiljöområdet. De straff som kan utmätas är långt lindrigare än de ekonomiska vinster som man gör på sådan brottslighet. Allt starkare reses numera också krav på en skärpning av straffen för brott mot arbetarskyddets bestämmelser, arbetstidslagstiftningen, olaga arbetsförmedling m.m. Men om några sådana åtgärder finns det ingen antydan i budgetministerns svar. Tydligen kan ekonomins fifflare på dessa områden känna sig ganska trygga, så länge vi har en borgerlig regering. På löntagarhåll reses också allt starkare krav på möjligheter för samhället att blottlägga ekonomisk brottslighet, exempelvis genom samkörning av olika datauppgifter, öppnare information om företagens skatter och avgifter, entreprenadföretagens affärer m.m. Hur reagerar regeringen på de kraven? Krav på etableringskontroll kommer från många branscher, t.ex. byggnads-, måleri-, restaurangoch städföretagen. Det gäller bl.a. att få möjlighet att granska hur personer som vill nystarta företag tidigare har skött sina åligganden mot samhälle och anställda. Hur reagerar man i regeringen på sådana krav? Det finns i dag en stark vilja hos många myndigheter, inom fackföreningsrörelsen och hos många politiker att agera med stor kraft mot ekonomisk brottslighet. Men i regeringen saknas tydligen alltjämt en nödvändig samlad insats mot denna brottslighet. Ekonomins brottslingar arbetar på de flesta samhällsområden. De sysslar med felaktig, bristfällig eller helt obefintlig bokföring, luftfakturor, försäkringsbedrägerier m.m. I företag sysslar de med svindel med statliga bidrag och lån, valutafiffel och fastighetsspekulation. De utför medvetet brott mot arbetarskydd och mot lagstadgat övertidsuttag. De sysslar med svarta pengar, struntar i att betala skatter, avgifter osv. Vad tänker regeringen göra åt allt det här? Detta var egentligen bakgrunden till min interpellation. Jag hoppades på ett svar på de här frågorna i dag. Det svar som jag har fått är ett beklämmande bevis på hur lätt regeringen tar på den varböld i vårt samhälle som den ekonomiska brottsligheten vuxit ut till. Jag ber avslutningsvis budgetministern att ta med den här hälsningen tillbaka till landets statsminister, som inte kunde vara här i dag, och till alla de statsråd som har ansvarsområden som är berörda av den ekonomiska brottsligheten.

Herr talman! Omfattningen av ekonomisk brottslighet, skatteflykt och skattefusk är stor i det här landet. Men även ökningstakten för den ekonomiska brottsligheten är hög. För fem år sedan beräknades den ekonomiska brottsligheten medföra att mellan 20 och 40 miljarder kronor undanhölls samhället för beskattning. I dag är sannolikt det beloppet mångdubblat. Skatteflykten och skattefusket har ökat i omfattning. Lagen mot skatteflykt är inget större hinder för fortsatt skatteflykt. Den var urvattnad redan när den lades på riksdagens bord. Även när det gäller kvarskatterna har stora förändringar ägt rum. Uteblivna inbetalningar av kvarskatt har märkbart ökat under de senaste åren. Tidigare var det vanligt att ungefär 75 96 av kvarskatterna inbetalades till statsverket i rätt tid. Men så är det ingalunda längre. Under våren 1979 kom det in endast 68 96 av kvarskatterna, och i våras blev det bara 65 96 som flöt in i rätt tid. Riksrevisionsverket beräknar att under de kommande åren maximalt 64 2 av uteblivna kvarskatter kommer att levereras in. Det uteblivna skattebeloppet har också ökat, och f. n. lär det uppgå till runt 7 miljarder. En del av skattetransaktionerna görs mer eller mindre lagligt och ofta med hjälp av dyra advokater eller s.k. skatteplanerare — vilka kanske rätteligen borde kallas vid ett annat namn: skattesmitarkonsulter. Det här stora skattemässiga bortfallet har medfört att skattebördorna på vanliga människor ökat. Och med den skattepolitik som den borgerliga regeringen har bedrivit och fortsätter att bedriva drabbas de stora grupperna i samhället, vilka har låga eller normala inkomster av arbete. Det har i samhället utvecklats en sorts skattesmitarelit, vilken oftast består av välbärgade människor som med dyra skattekonsulters hjälp undandrar sig beskattning på olika sätt. Det medför att även allmänhetens skattemoral sjunker och luckras upp. Man resonerar naturligtvis på följande sätt: när de rika och mäktiga i samhället klarar sig undan skatt skall inte heller jag ställa upp längre. Det är därför som det uppstått en så kraftig opinion mot den här typen av brottslighet. För att vända de här trenderna erfordras kraftfulla åtgärder. De åtgärder som regeringen hittills vidtagit eller aviserat att vidta är långt ifrån tillräckliga. De verkar vara framtagna mer för att om möjligt stilla den kraftigt växande opinionen än för att på ett kraftfullt sätt stoppa dessa handlingar, som egentligen borde betecknas som kriminella. Vänsterpartiet kommunisterna har i en rad motioner under årens lopp lagt fram förslag som skulle ha inneburit kraftåtgärder för att begränsa och förhindra spridningen av den ekonomiska brottsligheten. De skulle också ha medfört väsentliga förbättringar långt innan det halkat utför så långt som det gjort nu. Med det som bakgrund ter sig regeringens förslag som ändå mer svaga. I stället för att ha gått emot vpk:s förslag borde de borgerliga partierna — och för den delen i viss mån även socialdemokraterna — ha varit mer mottagliga för de förslag till åtgärder som vpk lagt fram. Det av regeringen och den borgerliga majoriteten genomdrivna förslaget - till skatteflyktslag var efter många års förhalande ett förslag av det mest urvattnade slaget. Och experterna menar att effekten mot skatteflykt torde bli ytterst marginell. Dessutom borde, i samband med en lag mot skatteflykt nationellt, åtgärder ha vidtagits mot den internationella skatteflykten, men därtill fanns inte heller någon politisk vilja. Budgetministern säger i sitt svar att det sedan ”några år pågår ett intensivt arbete för att komma till rätta med skatteflykten och den ekonomiska brottsligheten”. Det är ju synd att detta intensiva arbete inte har smittat av sig på regeringskansliet. För visst finns det många olika förslag till åtgärder från myndigheter och organisationer mot denna form av brottslighet, men man kan med bästa vilja i världen inte påstå att regeringen arbetar efter de intentionerna. De åtgärder som budgetministern åberopar är dessutom i viss del inte till för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Så är exempelvis fallet med omorganisationen i första instans, taxeringsnämnderna. Det finns inget som pekar på att förhållandena där blivit bättre. Tvärtom så har taxeringsförfarandet hittills under den ”nya” organisationen varit närmast kaotiskt. Allt tyder på att deklarationerna inte blivit bättre granskade. Vad som däremot skulle ha gett resultat hade varit att ta bort en hel del av de avdrag som vissa grupper i samhället drar stor nytta av. Det om något skulle både ha underlättat granskningen av deklarationerna och gett bättre samhällsinkomster. Vidare prutar regeringen på de resurser som begärs för att ge myndigheterna möjlighet att skärpa skattekontrollen. Det är alltså inte fullt sanningsenligt när budgetministern säger att myndigheterna förstärks. Det blir i stället en viss försvagning av möjligheterna att verka för de myndigheter som lyder under länsstyrelserna, även om regeringen har varit mycket flott och beviljat 27 tjänster av de 254 som begärts. Kronofogdemyndigheterna har verkligen behov av resursförstärkningar. De borde på allvar vidta åtgärder för att i mesta möjliga mån få in de sju miljarder som ligger i uteblivna kvarskatter. Men detta går inte så länge som dessa myndigheter inte ges tillräckliga resurser. Därför står regeringens tal om kraftåtgärder inte i samklang med verkligheten. Det går inte gärna att bli trodd när man säger en sak men inte handlar därefter. Dessutom borde regeringen ha gett uttryck för den inriktning som riksskatteverket förordar angående behandlingen av de gäldenärer som står för den allra största delen av de uteblivna kvarskatterna. Enligt riksskatteverket är det 10 96 av dessa gäldenärer som står för 75 96 av skulderna, dvs. omkring 5 1/2 miljarder kronor. Det är naturligtvis de som i första hand skall angripas. Men något stöd härför har inte uttalats från regeringens sida, i varje fall inte i budgetpropositionen. Beträffande mervärdeskattekontrollen vill jag säga att det är naturligtvis bra att den skärps, men det är inte tillräckligt. Momsfusket är omfattande, det känner naturligtvis budgetministern till. Här borde man inte nöja sig med att enbart ta ut så att säga förseningsavgifter och liknande av dem som inte betalar in mervärdeskatt. Detta borde i stället kriminaliseras och ställas under brottsbalken. Det finns med nuvarande system heller inte någon som vet om ett företag redovisar moms eller inte. Det finns mängder av företag som tar ut moms vid sina tjänster men som underlåter att redovisa den. Detta kommer man inte åt med mindre än att man ”råkar hamna” på dem. Oftast sker det nära nog av misstag. Det finns alltså inte något registreringssystem. Därför borde man från regeringens och de borgerliga partiernas sida inte ha varit motståndare till att införa etableringskontroll. Vi har inom byggnadsbranschen gott om erfarenheter av vad som skulle behöva göras när det gäller att kontrollera företags etableringar. Vi har alltför många dåliga erfarenheter, inte bara när det gäller skatteundandraganden utan också i fråga om andra skyldigheter som åligger företagen men som de inte uppfyller. Budgetministern har också aviserat frågan om räntebetalningar och utlandstransaktioner. I det här fallet är det inte fråga om något arbete som kommer från regeringen, utan det är brottsförebyggande rådet som har kommit med en promemoria — som ännu inte har åtgärdats av regeringen. Det hade varit möjligt att långt tidigare lägga fram en proposition med denna promemoria som underlag, men regeringen har alltså inte visat något intresse för att snabbt göra det. Räntebetalningarna kunde ha åtgärdats för flera år sedan. BRÅ pekar på att bankkontona huvudsakligen — 21 miljoner av 27 miljoner, tror jag — är uppbyggda på personnummer eller organisationsnummer. Det är naturligtvis inte så svårt att med hjälp av dessa uppgifter skapa en kontroll av räntebetalningarna. I svaret säger budgetministern att regeringen överväger olika åtgärder. Men det är inte mycket att fundera på — det är bara att göra slag i saken. I rättvisans namn skall ändå sägas att det är bra att det kommer ett förslag om kvittning vid återbetalning av skatter och avgifter. Man får väl ställa den förhoppningen att regeringen verkligen lägger fram detta förslag och inte gör som med skatteflyktsklausulen. som bara sköts upp från år till år, trots att den I stället för att ytterligare utreda frågan om förenkling och förstärkning av indrivningen kunde man utnyttja de kunskaper som redan finns. Det finns gott om kunskaper inom myndigheterna, men det fattas pengar, det fattas resurser. Hela tiden kan man märka att många av dessa myndigheter inte ges de ekonomiska resurser de borde ha. Om de fick det. skulle man också tillförsäkra samhället avsevärda inkomster utöver vad det skulle kosta att tillsätta dessa tjänster. Slutligen vill jag påstå, beträffande det förslag som förbereds inom justitiedepartementet och som gäller brott vilka lett till obehöriga vinster, att detta inte heller är något aktivt arbete från regeringen. Vad jag förstår kommer det att ta tid att överväga de här förslagen. Det sägs ingenting i svaret om när man vill införa ekonomiska sanktioner mot sådana brott, utan det är bara fråga om överväganden. Tyvärr är väl detta ett ganska typiskt uttryck för regeringens sätt att behandla hela den ekonomiska brottsligheten, skattefusk och skatteflykt — man överväger, men man vidtar inga åtgärder. Det finns alltså många redovisade förslag som regeringen inte velat nappa på. Detta tyder på ett ointresse från regeringens sida att verkligen ta itu med den stora skattebrottsligheten och ekonomiska brottsligheten. Däremot tycks det vara en väldigt alert regering när det gäller att beröva de arbetande deras kanske enda avdrag genom att slopa de första 1000 kronorna på reseavdragen. Där har regeringen visat handlingskraft.

Herr talman! Jag tycker att det är av vikt att i denna debatt först slå fast än en gång — jag har gjort det många gånger förut i denna kammare — att den ekonomiska brottsligheten är allvarlig. Jag har aldrig stuckit under stol med det. Jag tror att jag utan att blinka kan säga att jag sedan jag blev budgetminister känt det vara av stor vikt att vi konstruktivt försöker finna vägar för att rätta till denna allvarliga sak i vårt svenska samhälle.

Det är klart att detta är en nidbild, som jag tycker att vi kunde ta bort. Så förhåller det sig inte. Jag tror att vi i alla partier i Sveriges riksdag är beredda att åstadkomma en så bra lagstiftning som möjligt för att komma åt dessa svårigheter. Det är förvisso inte så lätt som en del oppositionspolitiker vill göra gällande. Tvärtom är detta ett av de allra svåraste problem vi har att ta itu med. Jag känner mig intet dugg prickad av Arne Nygren när han påstår att det är fråga om värderingsord när jag i svaret säger att regeringen varit aktiv på detta område. Det är bara att läsa svaret. Man finner då att det vidtagits en rad åtgärder på alla områden som Arne Nygren vill att det skall vidtas åtgärder på. Det förekommer alltså här en aktivitet. Jag vill gärna säga att den debatt som Aftonbladet drog i gång i början av året var av värde. Men det är inte så att den på något sätt satt i gång debatten i kanslihuset. Dessa frågor har tvärtom stått i centrum sedan en lång tid tillbaka, i själva verket ända sedan 1976 då den första Fälldinregeringen trädde till. Det är kanske också av vikt att säga att vi, när vi tar tag i dessa frågor, måste arbeta på det sätt som jag försökt redovisa i svaret, dvs. undersöka vad det är för problem vi har att brottas med när det gäller kronofogdemyndigheternas verksamhet, för att ta ett exempel. Vi måste lyssna till myndighe terna och få problemen redovisade. Sedan får man sätta sig ned och fundera hur man skall komma åt just det eller det problemet. Våra möjligheter därvidlag är ganska begränsade. Man kan inte göra några stora Alexanderhugg för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Man måste i det här arbetet gå framåt bit för bit. Det är ett sådant arbete som detta svar redovisar. Låt oss erkänna att man inte ensidigt kan säga att vi nu skall bygga upp en väldig effektivitet när det gäller övervakningen av Sveriges medborgare — löntagare och företagare —, dvs. ha en polisapparat som ser in i varje litet skrymsle. Vi skall ha en öppen redovisning och ett öppet samhälle, men vi får inte stiga över den gräns där människors integritet blir hotad. Detta är någonting som gäller både den lilla inkomsttagaren och den stora företagaren. Vi är angelägna om att i Sverige leva i ett rättssamhälle. Därför måste man i dessa frågor ständigt göra denna avvägning: Hur skall vi få större effektivitet utan att göra avkall på de rättigheter som både Arne Nygren, Tommy Franzén och jag vill att vi skall ha för att kunna säga att vi verkligen lever i en rättsstat. Herr talman! Efter de här inledande, mera allmänna principerna i frågan skulle jag vilja peka på något av det som varit uppe i inläggen efter mitt interpellationssvar. Arne Nygren säger att han inte är så nöjd med svaret. Han säger att en mängd socialdemokratiska motionsyrkanden under årens lopp har röstats ned. Jag har tittat på den motion som väckts vid årets riksmöte, och jag måste säga att den inte innehåller mycket som vi inte håller på att jobba med i regeringen. Jag har redovisat de olika utredningsuppdrag som är på gång, som ligger i remisskvarnen eller som rent av håller på att bli propositioner till riksdagen. Det är väldigt få nya saker. Jag skulle gärna vilja vända på frågan och säga: Var finns de verkligt radikala grepp som Arne Nygren tror skulle kunna vända den ekonomiska brottsligheten så mycket snabbare i förhållande till det som håller på att hända i BRÅ, i olika statliga utredningar, i regeringens kansli och det som redan kommit hit till riksdagen för beslut? Det blir inte så väldigt många. Men det vore frestande, herr talman, att gå igenom dem punkt för punkt. Jag har en 14-sidig A 4-promemoria här med en mängd punkter, vilka regeringen just åtgärdat eller håller på att åtgärda. Det rör ting som inte är bra: tryggheten behöver t.ex. förbättras, det gäller att få in sådana samhällsresurser som enligt bestämmelserna skall komma till samhället via avgifter eller skatter, att förhindra skattesmitning osv. Men jag skall i varje fall inte göra det i första omgången. Jag deltog i en debatt förra veckan där flera av de punkterna redovisades. De finns redan i kammarens protokoll. Men jag vill gärna återkomma om så blir nödvändigt. Det är i stort sett en fråga om lagstiftning, organisation och resurser. På lagstiftningsområdet har mina meddebattörer satt några frågetecken för skatteflyktslagen. Jag försökte, så fort jag kom till budgetdepartementet, få fram det förslaget. Det fattades ett beslut i den frågan under hösten, vilket var ganska snabbt. Vad detta beslut får för effekt är alltid en bedömningssak — det vet vi inte ännu. Därför har vi också sagt från regeringens sida: Låt oss följa hur skatteflyktslagen kommer att verka i praktiken, och göra det på ett sådant sätt att regering och riksdag får ett ordentligt underlag för att bedöma om det lagförslag som nu är antaget är så bra som vi önskar att det skall vara eller om vi behöver göra ändringar. Vi är öppna för diskussion på den punkten. Men återigen är det, herr talman, en balansgång mellam effektivitet och rättssäkerhet, och den är i eminent grad uttalad i det lagförslaget. När det gäller organisationen har alla de myndigheter som här berörs förstärkts: lokala skattemyndigheterna, kronofogdarna, polisen, tullen. Om man ser på siffrorna från 1970-talet och framåt ligger tyngdpunkten och förstärkningarna i början av de år då regeringarna Fälldin och Ullsten hade ansvaret — inte under den socialdemokratiska tiden. I dag har vi, Tommy Franzén, problem att sprida resurser omkring oss. Jag trodde faktiskt att t.o.m. Tommy Franzén insåg att landets resurser i dag inte tillåter alltför expansiva åtgärder i något avseende. Men på den här punkten har vi sagt: Detta är så viktigt att vi, även i ett läge då inga nya tjänster över huvud taget har tilldelats staten, medger att polisens resurser omprioriteras, att andra myndigheters resurser omprioriteras till förmån för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Det är ett av de mycket få prioriterade områden vi har. Någon av er nämnde polisens eko-rotlar. De har fått de tjänster de önskade. När det gäller ekonomiska resurser i övrigt framgår det att man regionalt, lokalt och centralt har fått något ökade resurser för att kunna lämna rådgivning och komma åt ekonomisk brottslighet.

Herr talman! Av de besked som vi nu fick kan man utläsa att regeringen stått för en betygsättning genom de kraftfulla ord som använts i svaret. Det är helt klart. Vad som gjort att regeringen inte har lyckats nå resultat i kampen mot ekonomisk brottslighet är att man egentligen inte har velat ge tillräckliga resurser för detta. Man har långhalat förslag. Jag nämnde tidigare att förslag har kunnat ligga fyra fem år innan de ”kommit i sjön”. Man har vidare urvattnat förslag från utredningar och från BRÅ. Det är anledningen till de mycket beklagliga resultaten av det fåtal lagar på detta område som vi beslutar om här i kammaren. Det kan väl ändå inte vara så att budgetministern inte noterat alla voteringar här i kammaren i frågor om åtgärder mot ekonomisk brottslighet, där socialdemokratiska förslag har röstats ned. Det gäller förslag från civilutskottet, justitieutskottet, lagutskottet, jordbruksutskottet osv. till åtgärder som vi från socialdemokratiskt håll har velat vidta på olika områden men som regeringspartierna sagt nej och åter nej till. Nu säger statsrådet emellertid att man vill ge tjänster, att man vill försöka skapa resurser och att man vill lyssna till dem som sysslar med de här frågorna. Från uppbördsmyndighetens sida slog man faktiskt larm i fjol. Man sade att en förstärkning här måste till därför att uppbördssystemet håller på att haverera. Man framhöll att skojare struntar i att betala källskatter, arbetsgivaravgifter osv. Företag struntar i att registrera sig. Uppbördsmyn digheten i Stockholm gjorde en undersökning i en förort, och denna visade att en tredjedel av företagarna i ett område inte var registrerade. Ett förslag förelåg från en utredning om att 75 tjänster skulle tillföras myndigheten. I det läget valde regeringen att ge länsstyrelserna i uppgift att inom ramen för anvisade medel tillsätta samtliga tjänster. Jag vill gärna fråga budgetministern: Hur många tjänster blev det? Vid de flesta länsstyrelserna sade man faktiskt att det inte längre fanns något att ta av inom ramen för anvisade medel. Löser man olika frågor på det sättet, herr budgetminister, når man aldrig de resultat som man önskar. Det är naturligtvis besvärande att till budgetministern ställa frågor som andra statsråd egentligen skulle ha besvarat. Eftersom man valt att låta budgetministern gå in som svarande, kan jag peka på en annan mycket allvarlig sak som vi socialdemokrater många gånger erinrat om, nämligen det förhållandet att man för ett allvarligt skattebrott kan vänta med domslut i 10-15 år. Fallen med Mr X och bingokungen i Göteborg är ett par exempel på det. Det kan väl ändå inte sägas vara kraftfulla åtgärder i kampen mot ekonomisk brottslighet när man handlar på det sättet. När det gäller den nya konkurslagen, som vi för drygt ett år sedan antog här i kammaren, så ville vi ha en skärpning. Den fick en urvattnad kontur. Resultatet är att bara en enda person hittills har dömts — jag tänker på ett fall i Göteborg. Det här är naturligtvis otillfredsställande, och det minskar på ett mycket beklagligt sätt respekten för åtgärder av det här slaget. Nästan dagligen kommer uppgifter om hur brottslingar på den grå och svarta ekonomiska marknaden kan härja. I går berättade man i Aftonbladet att staten på Muskö vid marinens hemliga bas ger jobb åt skatteflyktingar. Jag skulle gärna vilja fråga statsrådet om inte åtminstone det är en uppgift som bör skaka om regeringen ordentligt. Vad tänker regeringen göra för att förhindra att staten ger skatteflyktingar, företag med miljoner i skatteskulder, möjlighet att bli anbudstagna? Man skulle kunna anföra många exempel på åtgärder som skulle kunna vidtas på det här området. Statsrådet säger att han studerat vår motion till årets riksdag. Låt mig då säga att vi inte har någon motion till årets riksdag. Vi hade en till fjolårets. Handläggningen av den har förhalats sedan fjolåret — vi har haft den ute på den största remiss som någon motion i justitieutskottet någon gång genomgått. Vi har fått in uppgifter och åsikter från myndigheter och är i gång med arbetet. Vi kommer naturligtvis att lägga fram ett förslag som vi hoppas att regeringen skall ha intresse av men som naturligtvis kommer att röstas ned här i kammaren — det är vi medvetna om.

Herr talman! Budgetministern pekar på en 14-sidig PM med åtgärder. Låt mig med en gång säga att jag på det bestämdaste vill hävda att regeringen inte på något intensivt sätt motarbetat den ekonomiska brottsligheten. Det framlades förslag redan långt tillbaka i tiden. Ett exempel är från 1974, då länsstyrelsen i Stockholm avslöjade vad man kallade det likvida fusket. Det har funnits många förslag både före och efter det som inte har resulterat i någonting. Budgetministern sade i sin replik att jag borde veta att landets resurser inte tillåter en ökning av personalstyrkan på de här områdena. Han sade också att man ändå i viss mån gått kronofogdemyndigheterna till mötes på den här punkten. Jag nämnde i mitt inledningsanförande att länsstyrelserna i landet har krävt förstärkningar med 254 tjänster. För momsenheterna begärde man 50 och fick 27, för lokala skattemyndigheterna begärde man 144 och fick 0, och för kronofogdemyndigheterna begärde man 60 och fick 10. Jag kan inte för mitt liv förstå att en utökning av de här resurserna skulle innebära ökade kostnader för samhället. Jag utgår från att en kronofogde inte bara uppbär lön utan också utför ett arbete. I och med att han utför ett arbete bör en hel del av de uteliggande 7 miljarder kronorna i kvarskatter komma in. Det bör väl vara så att en tjänsteman av den här sorten gott och väl betalar sig? Jag tycker inte budgetministern skall fortsätta krypa bakom påståendet att vi inte har resurser. Här är det en klart uttalad vilja från regeringens sida att inte ge resurser för att driva in de pengar som staten har att fordra. Budgetministern talade om Alexanderhugg och sade att man skall ta det bit för bit. Med tanke på vad budgetministern sade om öppen redovisning vill jag då med en gång fråga: Anser budgetministern att kronofogdemyndigheterna skall arbeta som man gör i Malmöhus län eller inte? Jag tänker då på vad som går under benämningen Kommando syd, som överraskande går in i företagen och hittar mängder med pengar — bl.a. gömda bakom badkaret, enligt en redovisning i en kvällstidning för en tid sedan! Man förvarnar alltså inte om att man kommer utan man kliver rätt in och finner undanstoppade medel. Är det meningen att den öppna redovisningen och den ökade sekretess som regeringen föreslagit och genomdrivit skall vara så helgad att myndigheterna skall förvarna, innan de kommer till företagen för att leta efter undanstoppade svarta pengar? Budgetministern nämnde i början av sin replik någonting om att jag och Arne Nygren skulle vara företrädare för idérikedomen. Nej, det är inte på sida som står för idérikedomen. det sättet. I varje fall är det inte vi från vpk På den punkten måste jag hålla brottsförebyggande rådet, riksrevisionsverket, riksskatteverket, länsstyrelserna m.fl. räkning för att det är de som har och har haft mängder med idéer. Däremot har vi från vpk tagit upp en hel del av dessa idéer och lagt fram dem som förslag i riksdagen, medan regeringen har varit oerhört passiv. Dessa aktiva förslag från vår sida har bemötts med utomordentlig passivitet från regeringens och den borgerliga riksdagsmajoritetens sida. Så är det med den saken. Beträffande eko-rotlarna är det tyvärr så att av de tjänster som redan finns på dessa rotlar är flera obesatta. Det beror ofta på de rådande anställningsällningsförhållanden behövs, men jag tror att det förhållandena. Bättre an framför allt behövs anställningsformer, så att man kan få andra människor att söka sig till dessa jobb än bara sådana personer som har bakgrund som poliser. Att människor med annan bakgrund och erfarenhet tar anställning på eko-rotlarna är vad som behövs för att dessa skall bli effektiva. Skatteflyktsklausulen vet vi ännu ingenting om, menade budgetministern. Men såvitt jag förstod sade herr Wirtén i sin replik att propositionen om skatteflyktsklausulen lades fram mycket snabbt efter det att herr Wirtén tillträtt posten som budgetminister. Var det alltså budgetministerns förtjänst att propositionen lades fram? Var det i så fall också budgetministerns förtjänst att propositionen fick en sådan utformning att den mer eller mindre utgör en ordbok och ett lexikon för skattesmitarkonsulter, så att de vet hur de även i fortsättningen skall kunna kringgå skattelagstiftningen? Propositionen har nämligen, till skillnad från normalt utformade propositioner, fått ett sådant utfall att den är en uppslagsbok för skattesmitare.

Herr talman! Jag tror vi skall avvakta hur lagstiftningen mot skatteflykt kommer att verka och döma den först när vi får se det material som så småningom kommer fram. Någon uppslagsbok för skattesmitare tror jag ingalunda att propositionen är, Tommy Franzén. Jag skall bara kommentera några av de punkter som Arne Nygren tog upp. Han menade att uppbördssystemet behövde förbättras, och det är vad som skett i den s.k. RS-reformen, vad gäller både taxeringsdelen och uppbördsdelen. Här har ju ändå vidtagits reformer. Om de i alla delar slagit rätt kan man naturligtvis diskutera — det är dock ett reformarbete på gång just på den punkt som Arne Nygren nämnde. Att rättegångar i samband med brott på det här området förhalas är något som vi tyvärr litet var kunnat notera. Därför är också lagförändringar när det gäller preskriptionstiden på väg. Vi har noterat hur en del personer kan hålla sig gömda utomlands. Detta måste åtgärdas. Jag är helt överens med herr Nygren om det. Det finns ingen motsättning på den punkten. När det gäller konkurslagstiftningen vet Arne Nygren med sitt säte i det utskott som handlägger dessa frågor att förändringar även därvidlag har skett. Man har vad gäller fattigkonkurser en helt annan hållning från samhällets sida och en helt annan kontroll över sådana mindre riktiga eller direkt felaktiga åtgärder inom affärslivet. Ytterligare ett område som Arne Nygren nämnde gäller den grå arbetskraften. Javisst, jag sade redan i svaret att det är just ett sådant område som vi måste angripa, och därför kommer regeringen med förslag på det området. När det gäller tjänster och resurser tyckte Tommy Franzén att det inte går att krypa bakom det förhållandet att det svenska samhället i dag inte har de tillgångar som vi egentligen skulle önska för att förstärka på olika områden. Men det är ju så, Tommy Franzén. Tro inte att det går att bara sticka i väg och hämta de där 7 miljarderna! Det låter nästan som om det skulle vara en lätt uppgift, men det är inte riktigt så. Jag är övertygad om att man med en effektivare organisation, med omprioritering av tjänster och bättre lagstiftning skulle kunna komma åt en hel del av detta. Det är precis vad regeringen nu åstadkommer. Då får vi in stora delar av dessa pengar — det tror jag. Men att komma ner till noll, det går nog endast i ett Utopia, som möjligen kan finnas i Tommy Franzéns hjärna. Vi har alltså den situationen att det är nödvändigt att omprioritera inom de resursramar som finns tillgängliga i den svenska samhällsekonomin. Något annat kan vi inte göra just nu — men det skall vi göra, och det gör vi. Får jag allra sist bara säga, herr talman, att jag har startat den här debatten med att säga att detta är ett mycket allvarligt problem och att jag kommer att göra allt vad jag kan för att försöka åstadkomma förbättringar. Inte minst gör jag det mot bakgrund av vad Tommy Franzén var inne på i slutet av sin första replik. Han menade att när man nu har för ögonen en hel del allvarliga brott, så får det en smittoeffekt. Att det är en bristande skattemoral i det svenska samhället får vi också tyvärr allt oftare bevis för. Var och en, höga och låga inkomsttagare, måste känna sitt solidariska ansvar för att ta sin del av bördan. Annars drar man resurserna från den gemensamma samhällskakan.
Herr talman! Budgetministern säger att han skall göra allt vad han kan, och vi får väl då önska lycka till — som någon annan har önskat tidigare. Budgetministern nämner RS-reformen men hoppar skickligt över att man inte fick det väsentliga, nämligen tjänsterna. De 75 begärda tjänsterna, sade man till länsstyrelsen, får ni klara inom befintliga ramar. Jag frågade budgetministern: Hur många tjänster har det blivit inom de befintliga ramarna? Men jag fick inget svar. För att återgå till mina övriga frågor: Nog är det väl riktigt, herr budgetminister, att vi har nolltaxerare och skattesmitare här i landet som lever ett hyggligt liv, bor i flotta villor, lever långt över Medelsvenssons standard. Min fråga var: Vad tänker regeringen göra för att förhindra den hanteringen? Det är väl också riktigt att vi har skojare på fastighetsmarknaden, som äger fastigheter för mångmiljonbelopp men inte betalar ett öre i skatter och avgifter. Det hade varit roligt att veta vad regeringen tänker göra för att förhindra att sådant får förekomma. Det är väl även riktigt, herr budgetminister, att trots konkurslagen, som vi antogi fjol, är det fortfarande möjligt att driva företag i fattigkonkurser. Man upptäcker numera, på grund av den nya lagen, att det finns missförhållanden, och man anmäler dem, men sedan finns det inte resurser att åtgärda dem. Det är ju det som man nu har slagit larm om. Man har sagt till regeringen att här ökar högarna av ohanterade konkursmål med 100 96, med 200 96, medan regeringen inte ger någon tilldelning av resurser för att avhjälpa situationen. Det är ju här vi har bekymren. Det är resurserna i form av personal, i form av möjligheter för myndigheterna att agera, som är så nödvändiga och som regeringen inte ger. Det är precis så som Tommy Franzén sade: det här är verkligen ett område där nya tjänster ger återbäring. Regeringen blir inte trodd om den säger att det inte finns resurser för att tillsätta de här tjänsterna. De betalar sig många — Nr 75 gånger om — om bara viljan finns att inrätta tjänsterna, att ge resurser för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten.

Herr talman! Jag vill med en gång förklara för budgetministern och åhörarna att jag aldrig har påstått att vi skall kunna få ned den ekonomiska brottsligheten till noll. Jag tog fram manuskriptet från mitt inledningsanförande, och där står det ”i mesta möjliga mån”. Att sedan budgetministern vill vantolka det och försöker lägga ord i min mun som jag aldrig har sagt må vara hans sak.

Länsåklagaren sade att man inte fick lägga de små frågorna åt sidan. Det innebar att man på grund av bristande resurser var tvungen att lägga målen mot de stora ekonomiska brottslingarna åt sidan. I och för sig skall naturligtvis ingen brottsling gå fri, men det är väl ändå i första hand de stora gäldenärerna som man skall försöka komma åt. Jag upprepar därför min fråga: Anser budgetministern att kronofogdemyndigheterna skall följa riksskatteverkets uppmaning? Det har sagts en hel del om konkurser och konkurslagstiftning och om de bestämmelser beträffande rätten att idka näring som togs förra året. Vi var kritiska till den lagstiftningen när den förelades riksdagen, därför att vi ansåg att man inte med kraft gick in för att stoppa de ”konkursare” som växer upp som svampar ur jorden. Arne Nygren relaterade vad som stod i Aftonbladet i går om målarna på Muskö som hade gjort konkurs fem gånger eller mer under ett tiotal år men ändå får uppdrag som entreprenörer åt staten. Det är bara ett fall — man skulle säkert kunna göra upp mer än 14-sidiga PM i A 4-format över sådana fall. Under lagstiftningsarbetet framhöll vi att fackföreningsrörelsen har goda förutsättningar för att hjälpa till med att komma åt ”konkursarna”. Den känner i många fall rätt väl till dessa människor, som ofta har verkat ganska många år inom sina branscher och gjort den ena konkursen efter den andra. Därför borde fackföreningsrörelsen ges en mer betydelsefull roll när det gäller att sätta stopp för dessa företag. Det kan bl.a. ske genom att facket ges utvidgade möjligheter enligt 38 § medbestämmandelagen — och den känner sannolikt budgetministern till såsom förutvarande arbetsmarknadsminis 21 ter. Det finns även andra förslag. Jag vill kort beröra några av dessa och fråga om regeringen tänker ta krafttag på dessa områden. Det gäller bl.a. skärpta påföljder för arbetsgivare som inte betalar in källskatter och arbetsgivaravgifter. Den punkten hade vi uppe här i riksdagen i december månad förra året som förslag i en motion. Men då sade den borgerliga majoriteten nej. Någon sådan skärpning av påföljderna ville inte de borgerliga vara med om. Jag ställer nu frågan till budgetministern: Är det också budgetministerns uppfattning att undandragandet av källskatt och arbetsgivaravgifter skall få fortgå utan skärpta påföljder? B-skattsedlarna är också ganska aktuella när det gäller ekonomisk brottslighet. Vi vet att en stor del av denna brottslighet ryms inom den grupp som använder sig av B-skattsedlar. Finns det då någon intention från regeringens sida att i samband med taxeringarna kontrollera att ”B skattarna” betalar moms och arbetsgivaravgifter? Finns det någon intention hos regeringen att ge slarviga ”B-skattare” A-skatt i stället? Vidare har från BRÅ framlagts förslag om att inrätta en enda myndighet som skulle handlägga och kontrollera arbetsgivaravgifter, A och B-skatter samt moms. Det är naturligtvis ett sätt att centrera verksamheten och därigenom skapa resurser inom nuvarande ramar för att bättre komma åt dessa olika brott. Ja, det var frågor som jag tror att det finns anledning att gå in på, och jag vill ha ytterligare svar från budgetministern. Jag hoppas att det skall bli positiva svar, till skillnad mot det första svaret.
Herr talman! Jag skall bara kort svara på de senast framställda frågorna om hur läget är när det gäller kronofogdemyndigheterna. Vi har, Tommy Franzén, avsatt en ekonomisk resurs för att just kunna hjälpa kronofogdemyndigheterna vid speciellt besvärliga utredningsärenden. Den resurs som Tommy Franzén efterlyser finns redan med i budgetpropositionen. Vi har dessutom höjt avgifterna för att undvika att antalet enskilda mål blir så stort, för att försöka komma till rätta med den arbetsbalans som förvisso har varit besvärande. I stället prioriterar vi de allmänna målen. Vi avser vidare att göra en utredning om det går att samköra olika dataregister. Det tror jag är en mycket viktig faktor att väga in i detta arbete. Kan vi lyckas på det området, kommer vi åt en hel del. Får jag allra sist säga att det inom utredningen om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen diskuteras förändringar just när det gäller B-skattesedlarna. Även den punkten är således under beredning, Tommy Franzén.
Herr talman! Beträffande kronofogdemyndigheterna redovisar budgetministern att regeringen har gett vissa resursförstärkningar för speciella ekonomer som skall stå till tjänst för kronofogdemyndigheterna. Ändå är jag tvungen att konstatera att det bara har blivit tio tjänster, trots att kronofogdemyndigheterna i hela landet sammantaget hade begärt 60 tjänster och riksskatteverket i sitt remissvar uttalat sig positivt för detta. Jag måste komma tillbaka till vad jag tidigare sade: Vill man gripa sig an problemen och i största möjliga mån få in de pengar som ligger ute, är det framför allt på kronofogdemyndigheterna som man bör skapa bättre resurser. Den omorganisation som budgetministern talar om har inte visat sig tillräcklig. Vi har under årens lopp haft en kraftig ökning just när det gäller uteblivna kvarskatter. Det har skett en ytterligare försening av inbetalningar i rätt tid. Därför erfordras enligt mitt förmenande i första hand ordentliga resurser inom just kronofogdemyndigheten. Jag uppmärksammade inte någonting i budgetministerns senaste anförande om att han motsätter sig att det skulle innebära kostnader för samhället att förs ärka kronofogdemyndigheten och även mervärdeskatteenheten. En förstärkning därvidlag ger också ökade inkomster till samhället — sannolikt också med mångdubblade belopp jämfört med vad den kommer att kosta.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig vilken betydelse den förändrade ägarstrukturen kommer att få på samhällets möjligheter att garantera en ”positiv utveckling av datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kontroll”. Marie-Ann Johansson har i sin interpellation hänvisat till att nuvarande ägare av Datasaab AB, som gemensamt ägs av staten och Saab-Scania AB, enligt pressuppgifter avser att sälja företaget till LM Ericsson. Hon har vidare hänvisat till vad som sägs i kommittédirektiven för delegationen för datafrågor. Regeringen har för några dagar sedan avgett en proposition till riksdagen om överlåtelse av statens aktier i Datasaab AB till Telefonaktiebolaget ÅL M Ericsson m.m. I propositionen föreslås att staten överlåter 40,5 Ze av aktierna i Datasaab till L M Ericsson. Återstående del av statens aktieinnehav i Datasaab, som är 9,5 26, föreslås få överföras till televerkets bolag Teleinvest AB. Eftersom frågan redovisas närmare i propositionen kommer jag här endast att behandla ett par punkter. Det är angeläget att den svenska dataindustrin kan utvecklas på ett ekonomiskt riktigt sätt och få fram produkter som ger en ”positiv utveckling av datoranvändningen i samhället”. Datasaab verkar emellertid på en marknad som präglas av hård internationell konkurrens och som tekniskt och ekonomiskt domineras av stora utländska företag, många av dem multinationella. Företaget måste då inriktas på högkvalificerade och specialiserade produkter. Av betydelse för en sådan produktutveckling är kontakten mellan kvalificerade användare av datasystem och Datasaabs produktutveckling. Den nära samverkan som etableras mellan L M Ericsson, televerket och Datasaab förbättrar möjligheterna för svensk dataindustri att vara konkurrenskraftig även i framtiden. Denna samverkan ger även en nära koppling mellan Datasaabs produktoch tillverkningskunnande och det systemoch användarkunnande som finns inom LM Ericsson och televerket vad gäller kommunikationsoch informationstjänster, t.ex. utrustning för framtidens kontor. Samhällets inflytande över dataindustrin bör rimligen inte utövas på det sättet att samhället bestämmer vilka produkter som dataindustrin skall tillverka och sälja. Däremot kan samhället genom utbildning och forskning, genom utredningar, genom informationsinsamling och informationsspridning, genom beställningar av produkter, genom olika former av regleringar och avtal samt i sista hand genom lagstiftning påverka eller bestämma ramarna för datoranvändningen i samhället. Därmed har samhället också möjligheter att påverka tillverkarnas allmänna inriktning och förutsättningar för forskning och produktutveckling. Som Marie-Ann Johansson vet arbetar vi på bred front med dessa frågor, bl.a. i datadelegationen. De nära kontakter som finns mellan de berörda företagen och olika samhälleliga organ i vårt land bör underlätta detta arbete och en sådan påverkan. En annan värdefull samverkan är naturligtvis den som sker med de fackliga organisationerna. Ett exempel som pekar på dessa möjligheter är televerkets satsning på dokumentation och informationsspridning på området teleanknuten kontorsautomation och där bl.a. representanter för datadelegationen, LO och TCO ingår i redaktionskommittén.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. I svaret nämns att det nu föreligger en proposition till riksdagen om försäljning av statens aktier i Datasaab till L M Ericsson. Jag måste tala om att jag inte visste att en sådan proposition skulle läggas fram när jag framställde min interpellation — det får väl skyllas på min okunnighet när det gäller vem som fattar vilka beslut. Jag kommer därför inte att i detalj gå in på just den här transaktionen — det finns ju möjlighet att göra det i en motion — utan jag skall främst kommentera frågan principiellt utifrån det svar jag har fått. Jag tolkar svaret så, att regeringen anser att det är betydelselöst vem som äger dataindustrin när det gäller att garantera, som det heter i direktiven till datadelegationen, ”en positiv utveckling av datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kontroll”. Jag delar inte den uppfattningen. Enligt min mening har det den största betydelse för utvecklingen vem det är som äger ett företag och därmed styr forskning, utveckling och framtagning av nya produkter. Det finns många exempel på hur utvecklingen av denna teknik här i Sverige har styrts av leverantörerna. Ett exempel kan jag hämta från min arbetsplats. Leverantören av det företagets datasystem hade för ett antal år sedan forskat och tagit fram ett nytt operativsystem, ett operativsystem som det på just detta företag inte fanns något behov av och som det naturligtvis kostade ganska mycket pengar att byta till, men som företaget slutligen ändå tvingades att acceptera. Leverantören använde nämligen det allra vanligaste försäljningsargumentet: man avsåg inte att under någon längre tid ge någon service på det gamla operativsystemet. Ett försäljningssystem som från början är uppbyggt så, att leverantören hyr ut datorerna och framför allt all service, medför att leverantören helt har kunderna i sin hand och kan styra deras inköp och byte av system. Detta är ett känt faktum. Stora företag har t.o.m. gått samman i intresseföreningar för att i någon mån minska denna leverantörernas makt.

Dessa bedömer naturligtvis föroch nackdelarna med att ha kvar tillverkning i ett land. De är faktiskt av den storleken att de, om lagstiftningen blir för besvärlig eller om kundens fordringar blir för stora, kan ställa ultimatum. De kan säga när det gäller krav från kunderna: Gör så här, eller köp av någon annan. Och om lagstiftningen blir för besvärande kan de säga: Gör så här, eller vi flyttar ut vår industri från ert land. — Dessa fakta måste vi räkna med i en diskussion om en svensk dataindustri. När det gäller dataindustrin i vid mening är Sverige extremt utlandsberoende och oerhört sårbart. Man måste också efterklokt säga att det i fråga om stora generella datorer var fel att inte i ett tidigare skede satsa på en inhemsk dataindustri och ta de kostnader det hade fört med sig, vilket man ju gjorde i många andra europeiska länder. I dag har vi ett totalt utlandsberoende på detta område. På andra områden inom det som i vid mening kan kallas dataindustri ligger Sverige bättre framme. Inom landet finns exempelvis stortillverkare av industrirobotar. Eftersom dataoch elektronikindustrin är en framtidsindustri, en av de få industrier som inte i dagens krisekonomi dras med stora problem, är det viktigt att vi i det här landet får en utveckling av den industrin som gagnar både sysselsättningen och en positiv utveckling av datoranvändningen. En utredning arbetar också med just dessa frågor, nämligen dataoch elektronikkommittén. Dess uppgift är bl.a. att, som det står i direktiven, överväga om åtgärder bör sättas in för att underlätta utvecklingen av nya och effektivare produktionsmetoder liksom användningen av nya material och ny utrustning. Enligt min mening är det anmärkningsvärt att svenska staten i detta skede av utvecklingen — med en datadelegation som just satt i gång sitt arbete och med en sittande industripolitisk utredning -— säljer bort det lilla inflytande och ägande man har i dataoch elektronikindustrin. Man kan i och för sig diskutera föroch nackdelarna med detta samgående. En av nackdelarna måste väl, åtminstone enligt ett av regeringspartiernas bedömning, vara att den bidrar till koncentrationen inom näringslivet. Men det är möjligt att detta är en riktig fusion, om man ser till de konkurrensförhållanden som råder inom denna bransch. Vad som däremot knappast kan vara riktigt är att staten inte behåller åtminstone det ägande den hittills har haft. Vad jag frågar mig är alltså varför man säljer och inte nöjer sig med att gå samman med L M Ericsson. När det sedan gäller televerkets andel i det nya bolaget är frågan hur länge denna del kommer att vara samhällsägd. Några garantier för att inte staten skall bjuda ut också denna del till försäljning finns, såvitt jag har förstått, inte. Enligt min mening borde staten, och därmed samhället, i stället sträva efter att utöka sitt inflytande över denna industri, detta just för att kunna garantera en positiv utveckling för samhället som helhet. Några andra garantier än ägande finns ju inte när det gäller att hindra att arbetstillfällen flyttas utomlands — det tror jag att statsrådet kan hålla med om. Några andra garantier än ägande finns inte heller, om man vill säkra de fackliga organisationernas möjligheter att påverka produkterna på så sätt som man har skisserat i propositionen om försäljning av Datasaab. Det kan vi kanske också vara överens om. Man kan ha fromma förhoppningar, men några garantier kan man inte ha. Inte heller det avtal som har slutits mellan LM Ericsson och staten ger några garantier härvidlag. Slutligen: I svaret på min interpellation görs följande konstaterande: ”Samhällets inflytande över dataindustrin bör rimligen inte utövas på det sättet att samhället bestämmer vilka produkter som dataindustrin skall tillverka och sälja.” Jag frågar: Varför inte? Om det inte är samhället i vid mening, och då inkluderar jag de anställdas intressen liksom även företagens-kundernas, som skall bestämma vad som skall tillverkas, vem är det då — leverantörerna? Tycker statsrådet att det inflytande leverantörerna har och har haft är enbart positivt och önskvärt ur samhällets synvinkel? Det är ju inte så, att det fungerar enligt marknadskrafternas lagar. Dessa har vi ju för länge sedan lämnat bakom oss. Marknadens behov styr inte tillverkningen. I stället är det leverantörernas idéer och möjligheter att göra sig en vinst som styr marknaden, detta med ofta mer eller mindre otillbörlig marknadsföring. Därför vill jag sluta med att besvara påståendet i interpellationssvaret med ett ”varför inte?”. Varför skall samhället inte bestämma vilka produkter som dataindustrin bör tillverka och sälja?

Herr talman! Jag är tacksam för den avgränsning som Marie-Ann Johansson gjorde. Det ligger en proposition på bordet, och det är naturligt att diskussionen i anslutning till den här affärsuppgörelsen sker på vanligt sätt häri riksdagen. Vi bör då ägna oss åt de principiella frågeställningar som kan kopplas till den aktuella propositionen. Låt mig börja med att citera en mening ur Marie-Ann Johanssons interpellation.

Den helt dominerande forskningen och utvecklingen på detta område sker i de multinationella företagen eller inom den inhemska företagssektorn, vid sidan av den ringa del som Datasaab har representerat till nu. Som bekant har vi i stället försökt att via forskningsoch utvecklingsinsatser inom Styrelsen för teknisk utveckling och våra universitet och högskolor främja forskning och utveckling samt via industripolitiken. Och jag vet att Sverige relativt sett, i förhållande till vår befolkning osv., satsar ganska mycket. Det är ungefär vad dataoch elektronikkommittén kommit fram till. Men den sorts styrning som utövas genom att staten är ägare har hittills varit ganska begränsad — det tror jag att vi båda är överens om. Därför är den nu aktuella förändringen inte någon stor förändring på detta område. Sedan är det kanske viktigt att säga att vi använder orden ”samhället” och ”staten” med litet olika betydelse, och det är bäst att reda ut det först. Jag menar inte — oavsett vad det står i interpellationssvaret eller i Marie-Ann Johanssons interpellation — att samhället alltid är identiskt med staten. Vi har ett självklart intresse av att ha en inhemsk dataindustri, ägd av svenska intressen — det måste vara en grundläggande princip. Om det sedan innebär statligt eller privat ägande kan vara av underordnad betydelse. De uttalanden som finns i interpellationssvaret är baserade på vad den aktuella affären i det här avseendet skulle kunna innebära. Det avgörande är naturligtvis vilken utvecklingskraft och förmåga vi har att hänga med på det här snabbt expanderande området och klara den konkurrens internationellt som alla länder egentligen har svårigheter med. Vi vet ju hur den internationella marknaden ser ut. Japan är oerhört framgångsrikt och vinner marknadsandelar på alla andra länders bekostnad. Man har i varje fall gjort det fram till nu, även i förhållande till USA. Många små länder måste därför ägna sig åt defensiva åtgärder och avgränsa de områden där de verkligen kan satsa för framtiden. Från den här utgångspunkten menar jag att det kan vara viktigt att samordna sina resurser, sin tekniska förmåga och kapacitet. Och utan att gå in mer djupgående i den aktuella affären måste man väl säga att den onekligen innebär kontakter mellan kommunikationsområdet och dataområdet som är intressanta. Dessutom har vi frågan om en bättre koppling mellan producent och användare och därmed, som Marie-Ann Johansson antagligen önskar, möjligheter till ökad användarpåverkan, vilket jag tycker är mycket positivt. Data och de ingår i större system i vilka bl.a. utrustning för själva dataöverföringen över stora avstånd mellan terminaler och en eller flera datorer ingår. b är specialist på dataterminaler för olika användningsområden, Det är ett teknikområde som f. n. inte finns inom Datasaab men som är av stor betydelse för det totala systemet. Men just inom detta område — överföring av kommunikation på långa avstånd — är alltså L M Ericsson framstående. Ett annat intressant kompetensområde hos L M Ericsson utgör abonnentväxlar, dvs. växlar som är placerade hos stora företag och där automatiskt kopplar telefonsamtal. I och med att dessa blir datorstyrda och får möjlighet att koppla även datasignaler öppnas nya möjligheter till systemlösningar, t.ex. inom kontorsautomationsområdet. Och det är just ett område där Datasaabs produkter har vidsträckt användning i dag. Här finns alltså sådana klart intressanta samordningsmöjligheter som bör leda till att den svenska förmågan att hänga med i utvecklingen kan förstärkas. Det går naturligtvis att ge fler exempel på samarbetsmöjligheter. I det sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg det samarbete som redan är etablerat mellan televerket och L M Ericsson. Vi vet att t.ex. AXE växlarna emanerar från det forskningsoch utvecklingsarbete som har bedrivits inom ELLEMTEL, ett fifty-fifty-ägt utvecklingsbolag. Det finns alltså redan ett etablerat samarbete, och därför är det ganska naturligt att det statliga intresset och inflytandet kanaliseras via televerket. Sedan kan det finnas andra fördelar i en sådan här uppgörelse, men jag vill bara ta upp det här som exempel på vad jag vill kalla för en offensiv strukturförändring. Den är avsedd att just kunna förstärka den inhemska dataindustrins möjligheter att leva vidare. Vi vet alla vilka besvär vi har haft att kunna muta in nya områden för Datasaab. Man är där skicklig på vissa områden, men utvecklingen går snabbt. Det gäller att hela tiden ligga framme i täten, och det är inte säkert att man skulle klara detta på lång sikt om man inte fick en hårdare koppling till just användarsidan och den mycket betydelsefulla del av användningen som finns i just inhemska svenska företag. Låt vara att också L M Ericsson är ett transnationellt företag, men det är ändå svenskdominerat. Sedan är det klart att man kan föra den här diskussionen vidare och säga att det faktiskt finns gränser för det statliga inflytande som utövas också över statligt ägda företag. Det finns inte någon sorts automatik här som innebär att det är alldeles klart att statliga företag skall fungera på ett annat sätt än de privata företagen. Det har ju varit en politisk stridsfråga i och för sig. Men det viktiga i sammanhanget är att också statsägda företag är beroende av den internationella miljö som en öppen ekonomi utgör, och vi har en öppen ekonomii Sverige. Därför kan man inte bara säga att statligt ägda företag kan fungera enligt särskilda regler och sedan betala in mellanskillnaden över statskassan. Det finns gränser också för detta, som Marie-Ann Johansson vet. Därmed har jag inte alls sagt att jag anser att det är betydelselöst allmänt sett vem som är ägare. Det är alltså ingen principuppfattning i den frågan som

Herr talman! Vi har nu kommit bara litet närmare varandra, för jag menar att just ägandet är väldigt betydelsefullt. Jag vill kommentera något av vad Olof Johansson sade och börjar då med de olika positiva effekter som samgåendet mellan Datasaab och LME kan få och som Olof Johansson redogjorde för. Jag sade också i mitt första anförande att det förmodligen är en riktig fusion, om man ser det principiellt, utan att bry sig om vem som äger vad. Men det jag inte fick svar på var varför staten avhänder sig de här aktierna. Det är tyvärr en väldigt liten del av dataindustrin som staten äger, men att man säljer den gör ju inte saken bättre, om vi nu tycker att ägandet har betydelse för den framtida inriktningen av industrin. Detta fick jag inte svar på — det är möjligt att Olof Johansson inte kan gå in på de bedömningar som gjorts när det slutits avtal mellan LME och staten. Man har kanske helt enkelt inte kunnat genomföra den här affären med ett något större statligt inflytande i fortsättningen. Jag skulle kunna tänka mig att det förhåller sig så, men det kanske Olof Johansson kan svara på. Sedan till frågan om en inhemsk dataindustri. Vi är tydligen överens om att det är viktigt att ha en sådan och att den får en positiv utveckling. Jag är däremot inte lika överens med Olof Johansson om att det inte är så stor skillnad om industrin är privatägd eller i samhällets ägo. Även de svenska företagen i den här branschen är transnationella, som Olof Johansson sade. I och med att staten lämnar ifrån sig ytterligare ägande kommer dessa företag att ha dataindustrin i sin hand i än högre grad än tidigare. Även om dessa industrier är svenska är de, liksom alla transnationella företag, inte speciellt beroende av eller låsta till något enskilt land. De styrs, på samma sätt som de utländska, av vinstintresset och tar kanske inte de samhällsekonomiska hänsyn som man ibland måste ta för att på sikt få en ur samhällssynpunkt positiv utveckling. Då kommer jag in på det Olof Johansson sade om att statliga företag inte lever i en egen värld utan också är beroende av internationella förhållanden. Självfallet är det så. Däremot kan man när det gäller statliga företag ha en annan samhällsekonomisk syn på frågorna och något år ta en förlust för att få en större vinst längre fram. Men de hänsynen tar multinationella företag mycket sällan. De har en helt annan inriktning — vinstintressena är styrande. Vi kan också läsa följande i avtalet mellan LME och staten: ”LME förklarar att bolaget avser att inom ramen för vad som är företagsekonomiskt motiverat fortsätta Datasaabs verksamhet i nära samordning med närliggande verksamheter hos LME —-=-.” Detta ger inga garantier för att man inte på andra områden kommer att upprepa det som enligt min mening var felaktigt, när man lade ner tillverkningen av stora generella datorer i det här landet. En annan aspekt som kan läggas på detta att samhället avhänder sig inflytande i och med den här affären, även om man inte gör det i så stor utsträckning, är att det just nu pågår statliga utredningar liksom diskussioner häri riksdagen och i massmedia, samtidigt som utvecklingen tar stora språng. Utvecklingen väntar inte på några statliga utredningar, och inte heller den här affären kunde vänta till dess att riksdagen tagit ställning till den svenska datapolitiken. Vad som då kan begäras från politikerhåll är att regeringen under tiden bäddar så bra som möjligt för genomförandet av de beslut som kommer att fattas så småningom här i riksdagen. Men i stället avhänder man sig alltså ett visst inflytande genom att sälja en, om än liten, del av dataindustrin till privata intressen. Det tycker jag är ett dåligt sätt att bädda för framtida politiska beslut. Vi behöver en offensiv politik från statens håll när det gäller en satsning på elektronikindustrin. Jag menar att det borde vara en satsning där man utvecklar en inhemsk dataindustri som står oberoende av stora transnationella bolag. Man skulle möjligen kunna inleda ett nordiskt samarbete på lika villkor. Det är förvisso inte någon enkel eller smärtfri procedur att göra en sådan satsning. Men jag tror att det är nödvändigt för att klara en positiv utveckling av datoranvändningen. Här gör i stället den borgerliga regeringen tvärtom — man avhänder sig inflytande och kontroll och låter utvecklingen fortsätta på de transnationella företagens villkor. Det tycker jag är beklagligt, men det är ju borgerlig politik. Jag vill sluta med att fråga om man på regeringshåll har några andra åsikter och några andra ideér om hur man skall kunna komma ifrån detta nära nog hundraprocentiga inflytande som de transnationella bolagen har inom dataindustrin.

Herr talman! Det är ju positivt att Marie-Ann Johansson säger att det är möjligt att detta är en riktig åtgärd. Det är många parter som varit med om detta och som tydligen anser det — i varje fall är kritiken mot den föreslagna strukturomvandlingen ganska begränsad, om ens någon. De fackliga organisationerna har — i varje fall så vitt jag hittills kunnat se — varit klart positiva. Jag tror att det beror på att man uppfattar detta som en offensiv strukturförändring, där vi samordnar de resurser som vi har i Sverige och knyter hårdare till varandra producenter och användare, varigenom vi ger möjlighet till ett ökat användarinflytande. Jag tror att det är där som huvuddelen av samhällets inflytande i framtiden måste ligga, dvs. att vi ger de människor som direkt berörs av tekniken större möjligheter att påverka den. Det kan naturligtvis ske på olika nivåer, dvs. både på de arbetsplatser där de används — detta är inte minst viktigt — och i de företag som svarar för produktionen av komponenterna. Jag tror att det är viktigt att vi utnyttjar de möjligheter som samhället ändå har i sin hand och som vi hittills enligt min uppfattning inte alls använt i tillräcklig utsträckning. På grund av att samhället — staten och inte minst kommunerna — är en stor kund har man möjlighet att påverka framför allt den inhemska industrin på detta område. Jag är positiv till att vi som Marie-Ann Johansson nämnde i förbigående — försöker etablera samarbete på det nordiska planet. Det kan ju ta sig olika uttryck, men jag skall inte fördjupa mig i det nu. Det är klart att de nordiska länderna har i stort sett samma problem på detta område, och därmed skulle en samverkan vara positiv. Jag är inte föredragande på detta område inom industridepartementet. Jag har alltså inte tagit del i förhandlingarna och kan därför inte heller ur den synpunkt som Marie-Ann Johansson begär kommentera förhandlingsresultatet. Jag kan bara konstatera att alla de som yttrat sig i saken varit ganska positiva till just denna satsning. De flesta har uppfattat det som en ny möjlighet och en ny chans till en offensiv. Jag tror inte att vi bara skall hänga upposs på om det är staten eller privata intressen som är ägare. Vi bör i stället ta fasta på de möjligheter som detta ger att behålla produktionsförmågan i Sverige och därmed också möjligheten att utveckla vårt kunnande på detta område. Det är uppenbart att LM Ericsson känner ett starkt behov av att bredda sitt kunnande till den privata sektorn. Man har tidigare varit starkt knuten till bl.a. telefonväxlarna, och man har sett hur det kunde gå upp och ned väldigt snabbt när televerket gick över från de mekaniska till de elektroniska växlarna. Därför behöver man också där sprida sitt kunnande och sprida riskerna. Det måste vara positivt, ur hela samhällets synpunkt, att ett stort välrenommerat svenskt företag mera offensivt går in på dataområdet. Jag vill varna för att göra det till någon sorts automatik att ett statligt ägt företag skulle fungera bättre och ge mer av styrka åt den svenska dataoch elektronikindustrin än ett privatägt eller privatägda i kombination och samarbete med statliga användare eller med statligt delägande. Jag tror det är en alltför enkel syn på de här sakerna. Marie-Ann Johansson återkommer några gånger till frågan varför vi gör den här affären just nu — hon anser det förvånande. Den styrs inte av tidtabeller gjorda av datadelegationen. Vi hoppas naturligtvis att i datadelegationen kunna etablera den framförhållning som jag anser har saknats i svensk politik under hela den period under vilken dataoch elektroniktekniken har vuxit fram. Där bör vi kunna ägna oss åt de övergripande politiska riktlinjerna och principerna för att efter hand kunna få ett mönster för hur vi skall hantera de här frågorna som — hoppas jag— en bred majoritet av svenska folket kan sluta upp bakom. Det är inte meningen att tillsatta delegationer eller statliga utredningar skall stoppa upp utvecklingen, utan vi skall försöka fasa in oss själva och få kontakt med utvecklingen och kunna påverka den. Vi måste se vårt arbete på något längre sikt. Jag vill nämna att det naturligtvis är viktigt, när vi talar om Sveriges möjligheter att styra detta område, att vi är medvetna om våra begränsningar. Det är många transnationella företag verksamma här — det är riktigt. Samtidigt har vi krav på att de fackliga organisationerna skall vara verksamma både i Sverige och internationellt. Vi måste naturligtvis i internationella sammanhang vara beredda att försöka påverka standards och system, och jag är övertygad om att just den koppling vi har möjlighet att skaffa oss i Sverige mellan användare och producenter kan innebära en stark påverkan också när det gäller den internationella utvecklingen. Det är naturligt att utvecklingen går i den riktningen att de som använder dataoch elektronikprodukterna också får en ökad möjlighet till påverkan. Där kan Sverige gå i täten. Det är en viktig sak som vi har att satsa på framöver. En annan sak som vi skall vara klara över är att avtal av det slag vi nu diskuterar inte på något sätt är eviga. Efter fem år finns möjlighet att ompröva och möjlighet att förändra ägarstrukturer och annat. Det viktiga är att vi får ett hyggligt resultat av försöket till samordning av våra resurser så att vi kan hävda oss bättre nationellt och internationellt, skapa ett större oberoende för svensk dataoch elektronikindustri för framtiden. Det måste vara en viktig uppgift också för datadelegationen att tänka i de banorna och lägga upp principerna för detta.

Herr talman! För att undvika missförstånd vill jag påpeka att jag kan se den här affären som en riktig åtgärd, men att jag inte kan se säljandet av fyra femtedelar av statens ägande som riktigt. Jagtror inte i och för sig att statligt ägda företag fungerar bättre på grund av själva ägandet. Däremot har jag förhoppningen att samhället och staten som ägare har litet andra intressen att ta hänsyn till än ett privat företag har, och attstaten också tar hänsyn till hela samhällsutvecklingen på ett helt annat sätt än ett privatägt företag, vilket i första hand har att ta hänsyn till dem som äger företaget och att ge dem vinst. Den vinsten kan se annorlunda ut än den samhället på olika sätt kan göra genom sina företag. I den meningen betyder ägandet mycket. Mot den bakgrunden kan jag inte tycka att den aktuella affären är riktig, eftersom man i det fallet avhänder sig den lilla möjlighet man har till ägande. Att affären blir aktuell nu beror ju på att verkligheten förekommer utredningarna. Därför måste man, om utredningar pågår och debatt förs, försöka att i sina transaktioner ha en framförhållning. Men så tycker jag inte är faliet när man säljer bort inflytande från staten — tvärtom. I stället binder och låser man händerna i viss utsträckning både på datadelegationen och på dataelektronikkommittén. Slutligen: Man kan trösta sig med att det är som Olof Johansson sade, nämligen att avtal inte är eviga, att möjligheter finns till ändring av ägarförhållandena. Jag hoppas att vi får ett ökat samhällsinflytande när det gäller just den viktiga industrin.
Herr talman! Jag vill bara säga en sak: Datadelegationens kansli har redan varit i kontakt med LM Ericsson. Man har initierat kontakter mellan delegationen och företaget för att få till stånd diskussioner om nya produktområden och användarkrav i vårt land. Det är viktigt att man — oavsett ägarförhållandena — kan ha den sortens dialog, och jag hoppas att det skall vara möjligt också framöver. Naturligtvis är televerket en viktig part i det sammanhanget.

Herr talman! Ulla Tillander har — mot bakgrund av en artikelserie i Kvällsposten om illegala spelklubbar m.m. i Malmö — frågat mig om den lagliga kompetensen för polis och kommunala myndigheter enligt min uppfattning är tillräcklig för att stävja den brottslighet som enligt artiklarna har uppdagats i Malmö. För den händelse svaret på denna fråga är nej, har Ulla Tillander frågat om jag är beredd att ta initiativ till erforderliga lagändringar. I de artiklar som Ulla Tillander hänvisar till uppges att en omfattande brottslighet i form av illegalt spel, olaga spritutskänkning, narkotikaförsäljning, häleri, koppleri och t.o.m. mord har uppdagats i olika lokaler i Malmö såsom biljardhallar, pubar, restauranger, kaféer och privata lägenheter. Mot sådan allvarlig kriminalitet har polisen givetvis långtgående befogenheter att ingripa. Det är emellertid tydligt att kampen mot sådana skiftande former av brott delvis måste föras med olika metoder. Som bekant har polisen i Malmö under senare år utfört ett stort antal razzior mot sprit-, speloch narkotikaklubbar. Polisens befogenheter har därvid, enligt vad jag har inhämtat från polisstyrelsen, visat sig vara fullt tillräckliga för att beivra de brott som har förknippats med klubbarnas olagliga verksamhet. Ett samarbete har vid flera tillfällen etablerats mellan polisen och olika kommunala instanser som socialnämnd, hälsovårdsnämnd, byggnadsnämnd, brandkår och industriverk. Samarbetet uppges vara gott och har också gett resultat. Sammanfattningsvis anser polisen att den har en god kontroll över den klubbverksamhet som bedrivs i Malmö. De aktuella tidningsartiklarna är — för att citera polisstyrelsen — ”något överdramatiserade”. Polisen avser emellertid att fortsätta med sin övervakning av och sina razzior mot de illegala klubbarna med målet att så småningom kunna helt befria polisdistriktet från dessa. Ett problem som man från polishåll har pekat på är de svårigheter som hittills har förelegat när det har gällt att förhindra att spelklubbar som har stängts efter en polisrazzia uppstår på nytt i samma lokal. Det var just i syfte att komma till rätta med det problemet som regeringen på min föredragning förra året lade fram förslag till ytterligare åtgärder för att motverka dobbleriet. Den skärpta lagstiftningen har antagits av riksdagen och trädde i kraft nu vid årsskiftet. Även beträffande en del andra brott som uttryckligen nämns i frågan vill jagerinra om att lagstiftningsarbete pågår eller nyligen har avslutats. Sålunda beslutade riksdagen förra året på regeringens förslag om skärpt hälerilagstiftning, som trädde i kraft den 1 juli 1980. Bland olika åtgärder i kampen mot narkotikabrottsligheten kan nämnas att en proposition nyligen har lämnats med förslag till höjning av straffminimum för grovt narkotikabrott m.m. Vidare övervägs f. n. rikspolisstyrelsens framställning rörande nya spaningsmetoder när det gäller narkotikabrott. Jag vill också peka på det arbete som bedrivs inom prostitutionsutredningen och 1977 års sexualbrottskommitté .

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga. I en tid då det talas mycket om åtstramning och behovet av att dra åt svångremmen och detta drabbar människor med starkt begränsade inkomster, är det inte underligt att människor blir chockade och bestörta, vreda och upprörda, då de öppet kan konstatera hur en lönsam olaglig kriminell verksamhet kan grassera med stora pengar i omlopp utan att myndigheterna tycks ha verkliga möjligheter att stoppa det. Under loppet av en vecka har tidningen Kvällsposten haft en stor reportageserie, och det är den som har föranlett min fråga. Statsrådet sägeri Nr 76 svaret att polisstyrelsen anser att artiklarna är ”något överdramatiserade”. Tisdagen den Självfallet vågar jag inte svära på varje siffra och påstående i artiklarna, men — 10 februari 1981 med rimliga krav på bevisvärdet i undersökande journalistik är det helhetsintryck som dessa reportage ger förskräckande — även om de skulle vara ”något överdramatiserade”. Det är sådant att det inte kan vara på något sätt till fyllest, om saken skulle vara avfärdad med en fråga här i riksdagen och ett svar från justitieministern. Tvärtom måste det anses vara de rättsvårdande och brottsförebyggande myndigheternas absoluta skyldighet att ta del av den fräcka hantering som mer eller mindre öppet kan fortsätta inför ögonen på allmänhet, kommunala myndigheter och polis. Men detta är inte platsen att redovisa alla de upprörande exempel som reportagen tagit fram. Enillegal verksamhet som det här är fråga om — det kan gälla försäljning av knark, illegalt spel eller prostitution — borde inte kunna få gömma sig bakom oskyldiga fasader i form av försäljning av läsk och wienerbröd. Det är alltför många oskyldiga människor som dras in i detta och skadas. Det kan gälla unga flickor, det ökande knarkbrukets offer bland ungdomar eller alla de invandrare som tar avstånd från detta men som tyvärr blir lidande. Jag skall ta ett exempel. En pizzeriaägare som dragit på sig 230 000 kr. i skulder för obetald skatt, moms, arbetsgivaravgift, kilometerskatt och 54 felparkeringsavgifter söks förgäves av kronofogden för delgivning, men har alltså inte kunnat nås. Det hindrar inte att samma person samtidigt inregistrerar en ny pizzeriafirma. Något förbud mot att upprätta nytt näringsställe kan inte utfärdas förrän vederbörande försatts i konkurs, och det kan inte ske förrän efter delgivning. Verksamheten kan alltså fortgå, oberoende av de futtiga regler som bara tycks gälla de medborgare som inte sätter sig över dem. Det är i alla fall den demoraliserande slutsats som många drar. Här har alltså en tidning gjort sitt för att lyfta fram dessa svarta skumraskaffärer och denna ekonomiska brottslighet, och då måste det vara en angelägen sak, för att bevara känslan för rättstrygghet, rättvisa och laglydnad, att se till att allt detta inte får bedrivas utan påföljd, vilket nu uppenbarligen sker i alltför många fall. Jag skulle till slut vilja fråga: Tror justitieministern själv att de åtgärder som redan nu går att vidta och de som aviseras är av den beskaffenheten att de på ett effektivt sätt kan sätta stopp för den verksamhet som jag här har tagit upp?

Herr talman! Jag har i mitt svar pekat på en mängd åtgärder som vi har initierat lagstiftningsvägen för att komma åt just de företeelser som Ulla Tillander nämner. Här måste man sätta in åtgärder på många områden, både på de kriminalpolitiska och på de sociala områdena. Låt mig citera något mera av vad polisstyrelsen i Malmö säger, som ju närmast har att göra med de här problemen: 39 genheter att ingripa mot viss brottslighet ”Under senare år har brottsspaningsrotelns personal utfört ett stort antal klubbrazzior mot sprit-, speloch narkotikaklubbar inom distriktet, varunder den brottslighet som uppdagats rapporterats och lett till åtal. Polisens befogenheter för denna verksamhet har visat sig vara fullt tillräckliga för beivrande av de brott som förknippas med klubbarnas olagliga verksamhet.” I slutet av skrivelsen påpekar polisstyrelsen att den har ett gott samarbete med olika myndigheter. Samtliga porrklubbar inom distriktet har genom brottsspaningsrotelns medverkan stängts helt. Personalen har blivit observant på klubbverksamheter av andra slag och koncentrerar sig nu på att stävja den olagliga verksamheten. Man säger slutligen att brottsspaningsroteln i Malmö kommer som tidigare att fortsätta med sina övervakningar och razzior mot de illegala klubbarna för att förhoppningsvis så småningom kunna befria distriktet från dessa på samma sätt som man gjorde när man lyckades med porrklubbarna. På det här området lika litet som på andra kommer man naturligtvis inte att kunna nå ända fram, dvs. att helt få bort brottsligheten, men det gäller ju att hela tiden arbeta och att inte ge tappt. Jag tycker att polisen i Malmö har nått bra resultat, bl.a. på grund av det samarbete mellan polis och andra instanser som sker. Av den skrivelse som jag citerade framgår att man vill fortsätta det samarbetet. Jag hoppas därför att jag skall kunna svara ja på den fråga Ulla Tillander ställde.
Herr talman! Jag tackar justitieministern också för det kompletterande svaret. å Jag kan instämma i att mycket har gjorts från polisens sida i Malmö. Det är också bra med den målsättning polisen har, att fortsätta med övervakningen och med razziorna mot de illegala klubbarna för att så småningom helt kunna befria polisdistriktet från den här verksamheten. Det finns ett utbrett medvetande om den ekonomiska krisen i vårt land och om att det behövs kraftåtgärder för att komma till rätta med den. Detta medvetande har bibringats svenska folket uppifrån och ner. Även om det har gjorts mycket för att komma till rätta med brottsligheten, har den utvecklats negativt inom många olika områden. Bland allmänheten finns ett utbrett medvetande också om den kris som råder där. Man kan helt enkelt inte undgå att läsa om den. Och att så många upplever den utvecklingen som krisartad tror jag beror på att den illegala verksamheten är så utbredd inom snart sagt alla skikt i samhället men också på att den är en så god affär. Brott tycks ju löna sig. Snatteri i en affär kan visserligen resultera i social vanära, men när det gäller de riktigt stora hajarna är det inte fråga om sådant, och alldeles för många av dem kan tyvärr fritt och obehindrat fortsätta med sin verksamhet. Ju längre de kan göra det, desto lönsammare är det för dem. Ju mer ekonomisk makt de får, desto större blir hotet. Och ju större hot, desto större insatser och vinster. Det är alltså inte underligt att många människor hukar sig och väljer att inte se. Det är inte underligt att de resignerar.

Herr talman! Lennart Andersson har frågat mig när regeringen avser att lägga fram en proposition på grundval av namnlagsutredningens betänkande. Som Lennart Andersson har nämnt i sin fråga lades ett betänkande med förslag till ny namnlag fram under våren 1979. Förslaget blev föremål för en omfattande remissbehandling, som avslutades i mitten av oktober samma år. Remissutfallet var blandat. Åtskilliga delar av förslaget utsattes för kritik. Det framlagda lagförslaget har alltså visat sig vara kontroversiellt i flera avseenden. Förslaget rör ju också känsliga frågor, som har betydelse för många människor. Härtill kommer att ämnesområdet är tekniskt komplicerat. Det har vidare visat sig svårt att bryta ut vissa av frågorna till särskild behandling. Med hänsyn till de anförda omständigheterna har det krävts speciella överväganden vid ärendets beredning i justitiedepartementet. Vi har också haft överläggningar beträffande namnlagstiftningen med departementen i de andra nordiska länderna. Det är ju här fråga om ett ämnesområde där det är av stort intresse att nå fram till nordisk enighet. Arbetet på namnlagstiftningens område inom Norden i övrigt är ännu inte avslutat. Det finns enligt min mening skäl att ytterligare följa utvecklingen i de andra nordiska länderna, innan vi i Sverige tar slutlig ställning till hur en lagstiftning bör vara utformad. Vad jag nu har sagt gör att jag för dagen inte kan säga något bestämt om när en proposition i ämnet kan läggas fram.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. När namnlagsutredningen i början av 1970-talet tillsattes angavs det redan i direktiven att arbetet skulle bedrivas i nordiskt samarbete. Så har också gjorts i den här utredningen, och vi kan konstatera att det på utredningsnivå föreligger stor samstämmighet mellan de nordiska länderna. Hittills har det lett fram till att man i Norge redan har beslutat i denna fråga och att det i folketinget i Danmark under våren kommer att behandlas en proposition i det här ämnet. Men av någon anledning har den svenska riksdagen ännu inte fått någon proposition. Jag har funderat mycket över anledningen till det, och det är detta som är bakgrunden till att jag har ställt frågan till justitieministern. Nu befinner vi oss alltså i den situationen att det är Sverige som håller på att komma på efterkälken och försena samarbetet på det nordiska lagstiftningsområdet när det gäller den här frågan. Formuleringen i svaret ”Vi har också haft överläggningar beträffande namnlagstiftningen med departementen i de andra nordiska länderna” ger intryck av att det skulle finnas svårigheter på detta område. Jag har svårt att förstå vari dessa svårigheter består. Två av de nordiska länderna har ändå kommit mycket långt med lagstiftningsarbetet i den aktuella frågan. Kvar är nu i första hand Sverige och Finland. Vi vet att Finland avvaktar behandlingen i den svenska riksdagen, men att Finland skulle ha någon principiell motvilja emot en reform på det här området har i varje fall inte jag hört. Mina farhågor för att vi inte skulle få någon proposition har tyvärr besannats genom det svar som justitieministern gav i dag. Jag kan inte se annat än att utskott och riksdag nu får ta initiativ i denna fråga för att försöka få fram beslut även i den svenska riksdagen.
Herr talman! Jag tror att Lennart Andersson drar litet väl långtgående slutsatser. Frågan gällde när en proposition skall läggas fram. Jag sade att jag för dagen inte är beredd att uttala mig om tidpunkten. Som Lennart Andersson vet, och som jag sade i mitt svar, är det här en kontroversiell fråga. Remissutfallet är splittrat. Dessutom rör det sig om en tekniskt komplicerad lagstiftning. Jag har ett önskemål om nordisk enhetlighet. Enligt min bedömning har det därför funnits anledning att något avvakta för att kunna ta ställning till de olika delarna av förslaget. Det är riktigt att Norge har genomfört den här lagstiftningen, men det är bara ett land av fyra. Det pågår ett lagstiftningsarbete i Danmark, men ingen lag har antagits. Vi har fortlöpande diskussioner med både danskar och finländare. Nu diskuterar vi alltså tidpunkten för framläggandet av en proposition, inte om det över huvud taget skall läggas fram någon proposition. Jag är, som sagt, inte beredd att uttala mig exakt om när den kommer. Eftersom jag bara talar om tiden, får väl Lennart Andersson ändå dra den slutsatsen att det kommer en proposition. Det finns också åtskilligt i förslaget som är okontroversiellt och som bör läggas fram. Vi har diskuterat om vi skulle bryta ut vissa frågor och ta dessa för sig. Men än så länge har vår bedömning varit den att vi bör försöka se det hela i ett sammanhang. Då betyder det också väldigt mycket vad de andra nordiska länderna kommer fram till. Har majoriteten av de andra nordiska länderna en annan inställning, finns det ju så mycket större skäl för oss att ta hänsyn härtill än om så inte är fallet.

Herr talman! När det gäller tidpunkten hade jag hoppats på en något bättre precisering från justitieministerns sida. Om det inte är möjligt att lägga fram en proposition under våren, hade jag ändå hoppats att justitieministern i dag skulle ha kunnat ge oss ett klart besked om att det kommer att läggas fram en proposition under hösten. Men svaret på frågan innehåller inte ens den preciseringen. Det står bara att justitieministern för dagen inte kan avgöra Nr 76 när det kommer en proposition till riksdagen. Då drog jag slutsatsen att det Tisdagen den kommer att dröja länge, innan en proposition läggs fram i den svenska 10 februari 1981
Fru talman! Wivi-Anne Cederqvist har frågat arbetsmarknadsministern om han avser att i nuvarande läge snabbt ge klartecken för byggstart av ett nytt polishus i Sandviken. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen uppdrog den 12 maj 1977 åt byggnadsstyrelsen att projektera en förvaltningsbyggnad för polisoch åklagarväsendena i Sandviken. I beslutet föreskrevs bl.a. att projektet skulle ingå i byggnadsstyrelsens projektreserv och således kunna utföras när behov föreligger med hänsyn till sysselsättningsläget. Projekteringen är numera avslutad och byggnadsstyrelsen har i en skrivelse den 3 juli 1978 till regeringen hemställt om byggnadsuppdrag.
Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig när det nya polishuset i Mölndal beräknas vara klart. Regeringen uppdrog den 18 maj 1978 åt byggnadsstyrelsen att projektera en förvaltningsbyggnad för polismyndigheten och andra myndigheter i Mölndal. I beslutet föreskrevs bl.a. att projektet skulle ingå i byggnadsstyrelsens projektreserv och således kunna utföras när behov föreligger med hänsyn till sysselsättningsläget. Projekteringen är numera avslutad, och byggnadsstyrelsen har i skrivelse den 3 mars 1980 till regeringen hemställt om byggnadsuppdrag.
I besparingspropositionen . Jag är väl medveten om att polisens lokaler i Sandviken är dåliga och att ett nytt polishus är angeläget.
I besparingspropositionen . Jag är medveten om att polisens lokaler i Mölndal är dåliga och att ett nytt polishus är angeläget.
Mot bakgrund av det ekonomiska läget måste dock även mycket angelägna byggnadsinvesteringar noggrant prövas. Jag ser ingen möjlighet för regeringen att nu ge klartecken för byggstart. Samtidigt vill jag erinra om att behovet av konjunkturoch arbetsmarknadsåtgärder fortlöpande övervägs inom regeringskansliet.
Mot bakgrund av det ekonomiska läget måste dock även mycket angelägna byggnadsinvesteringar noggrant prövas. Jag ser ingen möjlighet för regeringen att nu ge klartecken för byggstart. Följaktligen kan jag heller inte säga när polishuset kan vara klart. Samtidigt vill jag erinra om att behovet av konjunkturoch arbetsmarknadsåtgärder fortlöpande övervägs inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret även om jag av förklarliga skäl inte är nöjd med det. Till att börja med vill jag ge en kompletterande beskrivning av förhållandena i Mölndals polishus, och jag gör det med hjälp av några citat ur länsläkarens inspektionsrapport från november 1980. Där sägs om intaget: ”Fortfarande är intaget ej insynsskyddat och såväl den trånga trappan som garageporten innebär — — — olycksfallsrisker för såväl de omhändertagna som för personalen.” Beträffande rastgården sägs det: ”Liksom tidigare utgörs rastgården av en smal bakgård som samtidigt är 43 förvaringsplats för cyklar mm och uppställningsplats för soptunnor. Rastgården har numera tak och har härigenom blivit insynsskyddad. Å andra sidan har anordningen medfört att möjligheter till sol och utsikt helt försvunnit och till frisk luft minimerats. Den oerhört trista och beklämmande miljön förbättras inte precis av att utrymmet också är ett kärt tillhåll för stora råttor. Vid inspektionstillfället var råttgift utlagt. Varken intag eller rastplats kan sägas vara mot de mest elementära krav på mänsklig anständighet visavi omhändertagna eller acceptabel arbetsmiljö för personalen.” Jag skulle kunna fortsätta att läsa ur den här inspektionsrapporten om duschrum för personal, som är placerade i arrestavdelningen; det är alltså ombyggda arrestrum. Jag skulle kunna läsa om arrestlokalerna med putsskador på väggarna, dålig luft, dålig ventilation över huvud taget och avloppsbrunnar som inte fungerar, ljudisolering som är så dålig att de intagna kan kommunicera med varandra mellan cellerna. Länsläkaren slutar sitt brev till rikspolisstyrelsen, som rapporten var fogad till, med att framhålla att ett nytt polishus ”måste ges högsta prioritet av hänsyn till såväl arrestanter som tjänstgörande personal”. Anser inte justitieministern att nya lokaler är, som det står i svaret, oundgängligen nödvändiga? Till detta kommer en annan viktig faktor. Byggarbetsmarknaden i Göteborgsregionen kommer att drabbas av ett ras under andra halvåret 1981 om inte särskilda åtgärder vidtas. Också av det skälet finns det anledning att driva på det här bygget, och jag vill ha justitieministerns kommentar till det.
Herr talman! Behovet av ett nytt polishus i Mölndal tror jag inte vi behöver diskutera. Jag känner till att lokalerna är mycket dåliga. Vid ett besök i Göteborg i förra veckan hade jag tillfälle att bese det här polishuset, och jag har gått igenom de olika lokaler som finns där. Det är klart att angelägenhetsgraden här är mycket hög. Det torde väl vara ett av de polishus som det är mest angeläget att byta ut mot ett nytt. Men det fordras också pengar för att kunna bygga det. Det fordras pengar för investeringen. Jag kan säga till Karl-Erik Svartberg att regeringen under denna vår kommer att ta ställning till behovet av tidigareläggning av byggnadsarbeten inför vintern 1981/82. Då får denna fråga prövas igen.

Herr talman! Det var bra att justitieministern har varit på platsen och själv kunnat se hur illa det är ställt där. Behovet är så klart dokumenterat nu att det som sagt inte råder någon tvekan om det. Men nu är det den andra viktiga faktorn också, nämligen byggarbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Alla rapporter pekar på det ras som kommer under andra halvåret 1981, om man inte vidtar särskilda åtgärder. Polishuset i Mölndal är av den storleksordningen att det bygget kan betyda mycket för stabiliteten på byggarbetsmarknaden, när sysselsättningen i övrigt sviktar. Enligt länsarbetsnämnden skulle en byggstart i maj 82 och 1982/83 som är de stora problemen. Utöver det att polishuset är oundgängligen nödvändigt, med hänsyn till både personalen som arbetar där och dem som tas om hand där, kommer alltså denna viktiga faktor att byggarbetsskäl talar för att bygget bör komma till stånd. Nu hoppas jag verkligen att justitieministern utnyttjar sina kontakter i regeringen och ser till att det här bygget verkligen blir av — att det kommer i gång nu, för man skall ju inte vänta tills krisen är inne, utan försöka avvärja krisen. Jag hoppas att justitieministern är på samma linje som jag i det avseendet.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig om jag mot bakgrund av sjunkande fastighetspriser och stigande räntekostnader m.m. anser att det finns skäl till förändringar i den pågående fastighetstaxeringen. Jag vill till en början framhålla att man kan hävda att det principiellt riktiga skulle vara att fastigheter, liksom t.ex. börsnoterade aktier, redovisas till värden som motsvarar det aktuella marknadsvärdet. Det är emellertid inte möjligt att göra en så exakt värdering av fastigheterna. För att en tillfredsställande säkerhetsmarginal mot övertaxering skall finnas har man i lagstiftningen bestämt att taxeringsvärdet skall motsvara 75 26 av det marknadsvärde som beräknas med ledning av köpeskillingsstatistiken. Framtagningen och bearbetningen av den omfattande köpeskillingsstatistiken tar tid, och det är därför nödvändigt att utgå från marknadsvärdena vid en tidpunkt som ligger något före den allmänna fastighetstaxeringen. Man har bestämt att taxeringsvärdena skall grundas på prisnivån två år före den allmänna fastighetstaxeringen. Detta innebär att den nu pågående taxeringen baseras på 1979 års fastighetspriser. Enligt en särskild övergångsbestämmelse skall dock 1978 års priser tillämpas vid taxeringen av jordbruksfastigheter. Systemet är så uppbyggt att det knappast är möjligt att beakta omständigheter som inträffar efter utgången av de nu angivna tidpunkterna. Jag vill även framhålla att fastighetstaxeringsnämndernas arbete i det närmaste är slutfört. Det är således inte nu möjligt att ändra reglerna för den pågående fastighetstaxeringen. Tillgängligt material rörande försäljningar efter år 1979 visar inte heller att den allmänna prisnivån för fastigheter förskjutits på ett sådant sätt att förutsättningarna kan anses ha ändrats i väsentlig mån. Filip Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag vill vidta för att undvika att taxeringsnämnderna tolkar anvisningarna för fastighetstaxeringen på ett sådant sätt att fritidstomter som hyrs ut mot en ringa avgift åsätts orimliga taxeringsvärden. Jag vill här erinra om att man vid fastighetstaxeringen sedan lång tid tillbaka har bortsett från andra privaträttsliga förpliktelser än sådana som gäller enligt servitut och liknande. Ett viktigt skäl till att man i regel skall bortse från privaträttsliga förpliktelser är att möjligheter annars skulle finnas att disponera över fastigheternas marknadsvärde, t.ex. genom transaktioner mellan närstående. Vid 1981 års allmänna fastighetstaxering gäller den nyheten att även förpliktelser enligt tomträttskontrakt skall beaktas. Anledningen till att denna regel införts är att tomträttshavaren blir bunden av bestämmelser som han saknar möjlighet att påverka. Vidare kan tomträttskontrakten sägas ha en offentligrättslig prägel. Det finns inte nu möjligheter att ändra bestämmelserna för 1981 års fastighetstaxering, så att man vid värderingen skall beakta t.ex. sådana arrendeeller hyresvillkor som avses i frågan. I den mån de högre taxeringsvärdena får konsekvenser som i vissa hänseenden inte är godtagbara, får detta beaktas på annat sätt. Jag återkommer strax till detta. Jag har hittills uppehållit mig vid reglerna för fastighetstaxeringen. Åke Wictorsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inte nuvarande taxeringsregler skall förhindra en utbyggnad av verksamheten med uthyrningsstugor. Frågan avser i första hand fastighetstaxeringens konsekvenser för förmögenhetsbeskattningen. De nya värdena kommer att tillämpas första gången vid 1982 års förmögenhetstaxering. Jag vill erinra om att riksdagen främst mot bakgrund av de förväntade taxeringsvärdeshöjningarna redan har beslutat om lättnader i kapitalbeskattningen. I proposition 1980/81:42, som låg till grund för riksdagens beslut, uttalade jag att de höjda taxeringsvärdena påkallade ytterligare åtgärder, bl.a. i fråga om kapitalbeskattningen av jordbruksfastigheter. Hur dessa åtgärder skall utformas övervägs inom budgetdepartementet. Behovet av särskilda lättnader för det slag av fastigheter som avses i Åke Wictorssons fråga och som också berörs av Filip Johansson kommer att behandlas i det sammanhanget. Jag räknar med att en proposition i frågan skall kunna föreläggas riksdagen under våren.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min fråga. Självfallet är jag inte nöjd med svaret, eftersom det egentligen inte innehåller någonting annat än ett besked om att det skall komma en proposition. Innehållet i den propositionen blir svaret på frågan, och det får vi alltså vänta på. Om en jordbruksfastighet i Stockholms skärgård har ett vackert läge ur turistsynpunkt innebär det naturligtvis inte att fastigheten har ett högre avkastningsvärde ur jordbrukssynpunkt. Med de regler som gäller för fastighetstaxeringen skall dock de bostadsbyggnader som finns åsättas höga taxeringsvärden, eftersom man bl.a. skall ta hänsyn till läget. Detta gör att åtskilliga sådana byggnader kommer att få taxeringsvärden som höjs till mellan 100000 kr. och 200 000 kr., och det kommer att resultera i att fastighetsägarna måste höja sina inkomster på ett orimligt sätt för att kunna betala förmögenhetsskatten. Det finns exempel som visar att en fastighetsägare skulle behöva höja hyrorna för sommargästerna från 800 kr. till 7 000 kr. per år för att kunna betala den ökade förmögenhetsskatten. Det är naturligtvis i de flesta fall helt omöjligt att ta ut dessa förhöjda hyror av sommargästerna, och det resulterar i att man redan nu säger upp hyresgäster. Jag har exempel från min hemkommun, där det visar sig att man kommer upp i taxeringsvärden som ligger på 800 000-900 000 kr. för en relativt ordinär lantbruksfastighet, där en fritidsstuga medverkar till den verkligt kraftiga höjningen. I dag betalar man 2 500 kr. per år i hyra för den stugan. Det måste alltså bli en avsevärd förhöjning. Det finns många exempel som visar att det här är ett orimligt system — inte minst beroende på att markvärdena höjs så kraftigt. I många fall är dessa tomter utarrenderade på 49 år, och där finns det alltså ingen möjlighet att höja hyresinkomsten. Myndigheterna — och även jag — har under lång tid arbetat för att öka möjligheterna att hyra fritidsstugor i skärgården som ett bättre alternativ än att man styckar sönder skärgården till ägda fritidshustomter. De som lyssnat till dessa tongångar och alltså varit samhällsinriktade när det gäller att öka möjligheterna att utnyttja skärgården för fritidsändamål kommer nu i en helt ohållbar situation. Det är naturligtvis inte någon bra lösning. Den enda möjligheten att lösa detta problem är, såvitt jag förstår, att man behandlar även fritidstomter och fritidsstugor som en del av företagsförmögenheten. På så vis kan man komma till rätta med detta. Jag hemställer till budgetministern att lägga fram förslag som gör det möjligt att bevara dessa stugor som uthyrningsstugor, så att de inte förvandlas till privatägda fritidshus, varmed vi skulle öka privatiseringen av skärgården.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på min fråga. Förmögenhetsgränsen ändrades också så att skattepliktsgränsen höjdes från 200 000 till 400 000 kr., samtidigt som övriga skiktgränser även räknades upp. Riksdagens beslut var i de flesta delar enhälligt. Det är heller inte fastighetstaxeringen i sig som föranlett mig att ställa en fråga till budgetministern, utan mer det faktum att ytterligare pålagor av olika slag efter riksdagens beslut har lagts på småhusägarna. Genom beslut av riksbanken höjdes den 21 januari diskontot med två procentenheter. Det var säkerligen en i och för sig helt riktig åtgärd, men som en följd av detta höjde bankerna också räntan på icke bundna lån med i regel motsvarande procenttal. För en villaägare med 50 90 i marginalskatt och med 400 000 kr. i lån med rörlig ränta — vilket i dag inte torde vara någon orimlighet — innebär den tvåprocentiga räntehöjningen en ökad bostadskostnad på 4000 kr. för innevarande år. Samtidigt har kommunalskatterna — genomsnittligt sett — ökat. Oljepriserna fortsätter att stiga. Jag hävdar bestämt, i motsats till vad budgetministern gör i sitt svar, att villapriserna åtminstone regionalt sjunker på ett sätt som gör att målsättningen att taxeringsvärdet skall utgöra 75 2 av försäljningsvärdet på många håll inte längre är någon realitet. Vad som däremot är en realitet för tusentals människor är att de under 1960 och 1970-talen satsat sina pengar i ett småhus — inte i spekulativt syfte utan därför att de föredrar den boendeformen. Därför bör det också ligga i allas intresse att de klarar av situationen. I dag får man allt större problem att göra det, vilket också utvecklingen när det gäller antalet exekutiva auktioner klart vittnar om. Därmed har jag kanske också förklarat att jag inte är helt nöjd med budgetministerns svar. Jag har i och för sig all förståelse för att större förändringar inom ramen för den snart avslutade fastighetstaxeringen inte kan ske. Men vissa korrigeringar torde vara möjliga att göra.

Herr talman! I all verksamhet är det en lämplig och riktig tillämpning att produkter och produktionsmedel som är insatta i en viss verksamhet skall ha ett värde som står i proportion till den avkastning de rimligen kan ge. Tanken har väl ändå varit den att det skulle vara likadant när det gäller fastighetstaxeringen. Fastigheten skall åsättas ett värde som den rimligen kan förränta i den verksamhet där den används. Tyvärr tycks den här fastighetstaxeringen totalt komma att rubba alla förutsättningar för ett sådant synsätt. Att jag främst frågat om fritidstomterna beror på att det utefter Norrlandskusten — framför allt i det område där jag bor — finns väldigt många markägare som på långtidskontrakt, oftast 49-50 år, har arrenderat bort tomter till ett pris som vanligen ligger på 50 kr. per tomt och år. Men det finns även arrendekontrakt där summan bara är 15 kr. per år. Nu åsätts dessa tomter värden på 30 000-40 000 kr. Det är inga stora summor jämfört med vad liknande tomter åsätts i andra delar av landet. Men jag skulle kunna peka på en rad exempel som visar orimligheten just här. Ett par tomter på en liten fastighet åsätts ett högre värde än hela fastigheten skulle betinga om den såldes för den verksamhet den är lämpad för. Det kan inte vara rimligt. En granne — en gammal pensionär — äger en fastighet med sådana arrendekontrakt på en liten fastighet. Han får ett taxeringsvärde på den fastighet han är ägare till som är fullständigt orimligt. Man kan verkligen fråga sig varför det i taxeringsarbetet inte finns någon som helst uppskattning av vad fastigheten och i fastigheten ingående tomter kan ge ägaren i utkomst. Hade man iakttagit sådana principer skulle man aldrig ha kunnat komma fram till de resultat som nu är aktuella. Denna taxering kommer med all sannolikhet att leda till att vi får ett fullständigt kaos i taxeringsnämnderna efter det att taxeringsvärdena kommer ut. Vi kommer att få överklaganden på löpande band, som inte hinner klaras av. Därför frågar jag: Är det inte rimligt att regeringen mycket starkt överväger att skjuta på tillämpningen av dessa taxeringsvärden minst ett år för att få ett bättre grepp om vad resultatet verkligen kan bli?

Herr talman! Jag har tidigare diskuterat fastighetstaxeringen i riksdagens talarstol. Det är naturligtvis nödvändigt för mig att än en gång slå fast att det bakom detta arbete ligger ett enigt riksdagsbeslut. Det är en lagstiftning som reglerar denna verksamhet, och vi får naturligtvis lov att fullfölja den. Som svar på Per Stenmarcks direkta fråga om jag anser att 75 procentsnivån i förhållande till försäljningsvärdet skall gälla vill jag säga att det är just ett sådant exempel där vi är låsta av den lag som riksdagen har antagit. Det står i den ifrågakommande 2 § 5 kap. att taxeringsvärdet skall bestämmas till det belopp som motsvarar 75 26 av taxeringsenhetens marknadsvärde. Får jag sedan till Filip Johansson, som undrade om det inte var möjligt att skjuta på hela den här processen ett år eller så, svara att vi nu är inne i — det framgick också av mitt frågesvar — slutskedet av taxeringsarbetet. Det är ett mycket omfattande taxeringsarbete, och att vända i det skedet är enligt min uppfattning inte möjligt. Men det finns ett par områden där jag tidigare i proposition till riksdagen meddelat att vi kommer att överväga vissa justeringar. Det gäller spärregeln, som är väsentlig för jordbruksfastigheter, och det gäller möjligheterna att se på sådana fritidstomter som Filip Johansson, Per Stenmarck och även Åke Wictorsson tagit upp. Detta kommer att redovisas för riksdagen i den proposition som jag har utlovat. Åke Wictorsson vet att det inte är vanligt att i förväg ange något materiellt innehåll i en proposition, och det tänker jag inte heller göra i denna debatt.
Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för det kompletterande svaret. Utgångspunkten för fastighetstaxeringarna har varit att taxeringsvärdena skall stiga med ca 110 90 på småhus. Taxeringsvärdet skall som tidigare uppgå till 75 26 av försäljningspriset. Dessa båda riktlinjer kommer allt som oftast på kollisionskurs med varandra. 1979 års prisnivå låg högt. Sedan dess har prishöjningen bromsats upp. På många håll faller priserna i dag väsentligt. På åtskilliga orter i t.ex. södra Sverige går det i dag inte att sälja till priser som ligger ens i närheten av vad som för ett och ett halvt år sedan ansågs realistiskt. Jag har i min hand ett intyg, daterat den 22 april 1980, från en fastighetsbyrå i Höllviksnäs utanför Malmö med verksamhet över Falsterbonäset. Det är ett intyg riktat till de lokala fastighetstaxeringsnämnderna, där det bl.a. heter att ”fastighetspriserna från juli 1979 och till dags datum har sjunkit med i genomsnitt 25 26 på åretrunthus, ca 15 Jo på fritidshus och ca 20 90 på tomter. Någon omedelbar förbättring av fastighetspriserna kan inte skönjas, utan en allmän stagnation på denna lägre nivå synes vara mest trolig.” Det är i det läget, herr talman, som jag efterlyser ett initiativ från budgetministerns sida. När det inte går att göra någonting åt den fastighetstaxering som snart är avslutad, och det har jag som sagt full förståelse för, borde det vara möjligt att gå in med vissa korrigerande åtgärder, exempelvis i form av en ytterligare sänkning av garantibeloppet eller genom att det belopp som fastighetstaxeringsnämnden kommer fram till reduceras med en viss procentsats.
Herr talman! Också jag är mer än väl medveten om riksdagsbeslutets innebörd, men på det här området lika väl som på alla andra områden måste beslut kunna ändras. Om det visar sig att konsekvenserna av ett beslut blir fullkomligt orimliga, har också riksdagen anledning att korrigera ifrågavarande beslut. Och det tycker jag vore i allra högsta grad angeläget att göra i det här fallet. Det är inte bara fråga om fastighetstomter utan också om jordbruksvärden. Det måste vara ett allmänt intresse — inte bara ett jordbruksintresse utan i lika hög grad ett konsumentintresse — att fastighetsvärdena ligger i proportion till avkastningsförmågan. Vi antog för några år sedan en lagstiftning som innebar att förvärvstillstånd inte fick lämnas för fastigheter, om köpesumman var för hög. Nu kommer man upp i köpesummor som är högre än vad en lantbruksnämnd rimligen kan godta med hänsyn tagen till avkastningsvärdet. Mot bakgrund av sådana orimligheter borde regeringen mycket starkt överväga att återkomma till riksdagen med en begäran att man åtminstone under ett år får skjuta på tillämpningen av de här taxeringsvärdena, så att man närmare kan överblicka resultaten. Troligen kommer överklagningsärendena att bli så enormt många att man inte hinner klara av dem före den tidpunkt då taxeringsvärdena skall träda i kraft.